Fru talman! Det är riktigt som interpellanten säger att frågan har varit uppe, nu senast vid Ekofinmötet, dvs. finansministrarnas ministerråd, den 1 december. Det är också riktigt att det finns flera länder som vill skjuta på detta. I denna fråga måste det vara enighet, och det har visat sig att detta icke går att uppnå. Den svenske finansministern har också förordat att det icke skall skjutas upp. Frågan kan också komma upp på statsministermötet den 11-12 december 1998 i Wien. Men den svenska hållningen, än en gång, har varit att det inte finns någon mening med att skjuta upp detta. Hur diskussionen i Wien kommer att föras kan jag inte svara på, men det är riktigt som här sägs.
Fru talman! EU-parlamentet antog i fjol en resolution i vilken man uppmanade kommissionen att omedelbart, dock senast den 30 september 1998, utföra och offentliggöra en oberoende undersökning av de sociala, ekonomiska och regionala konsekvenserna av avskaffandet av den skattefria försäljningen i EU. Vad jag vet är denna undersökning ännu inte redovisad. Vad vi här kan konstatera, utifrån liggande planeringskarta och beslut, är att det vid halvårsskiftet är många inom berörda branscher som mister sina arbeten. Här skulle Sverige kunna agera för att förlänga avvecklingstiden för taxfreeförsäljningen. Ett agerande från svensk sida skulle kunna innebära att EU:s medlemsstater får en chans att arbeta fram ett regelverk för verksamheten, ett regelverk som skulle kunna hålla in i framtiden. Regelverket skulle skapa möjligheter för en övergång inom en rimlig tidsplan för dem som drabbas eller påverkas inom denna arbetssektor. Är statsrådet beredd att göra någonting för att mildra de negativa konsekvenser på sysselsättningen som blir en följd av en avveckling av taxfreeförsäljningen? För det är ju så: När taxfreeförsäljningen upphör hotas, som jag tidigare har sagt, många jobb inom berörda branscher. Bl.a. gäller det färjelinjen i mina egna hemtrakter mellan Halmstad och Grenå, men det finns också andra. Jag tänker t.ex. på Kvarkentrafiken. I budgetpropositionen säger man sig vilja slå vakt om den trafiken men säger samtidigt att den skall skötas på marknadsvillkor. Här kan det också bli problem.
Fru talman! Som här sades har det icke skett någon konsekvensstudie. Den togs aldrig upp i EU. Däremot har det skett en studie där man har tagit fram vilka åtgärder man skulle kunna vidta för att lindra effekterna. Där talas dels om EU:s strukturfonder, dels om statlig upphandling. När det gäller Kvarken är den färjetrafiken lite speciell eftersom det inte finns några alternativ. Det förs nu en diskussion på ministernivå mellan Näringsdepartementet i Sverige och Trafikministeriet i Finland om hur vi skall hantera detta. Det gäller vintertrafiken. Den är väldigt speciell, för det finns inga alternativ. Kjell-Erik Karlsson tog upp linjen mellan Halland och Grenå i Danmark. Som jag sade kommer en av linjerna Grenå-Halmstad eller Grenå-Varberg att bli kvar, och det är lite skillnad mot hur det är i Kvarken. Det är de bedömningarna som måste göras. Med detta menar jag att vi självklart kommer att vidta de åtgärder som vi anser är nödvändiga för att mildra effekterna av att man tar bort taxfreeförsäljningen. Men - det vill jag också säga - i första hand måste det vara marknaden som reglerar detta. I vissa fall kan inte marknaden göra det, och då kommer vi förstås att undersöka det. Kvarken är ett sådant exempel.
Fru talman! En väl fungerande färjetrafik är en förutsättning för svensk utrikeshandel. Svensk färjenäring har genomgått en dynamisk utveckling genom åren och har hävdat sig väl. 60 % av de varor som exporteras från Sverige, sett till värdet, lämnar landet via en färjelinje. Beslutet om att den 1 juli 1999 upphöra med taxfreeförsäljningen borde ha föregåtts av konsekvensanalyser för sysselsättningen. Sjöfartsverket har beräknat att ett par tusen arbetstillfällen till sjöss hotas genom beslutet. Andra säger att det rör sig om ca 1 700. Jag vill poängtera och framhålla att jag inte arbetar för att taxfreeförsäljningen skall behållas. Jag är alltså inte emot avvecklingen, även om jag kan konstatera att fler än jag anser att taxfree inte är ett rimligt system. Däremot anser jag att inga beslut som fattas inom EU-systemet skall träda i kraft utan att miljöpåverkan och sysselsättningseffekter utreds. Genom att skjuta på tidpunkten då förbudet träder i kraft ger man möjlighet för länder som Sverige att kompensera färjetrafiken för de sämre förutsättningar som förbudet medför. Detta är viktigt också för att nyttotrafiken, som är beroende av sjöfarten, inte skall drabbas av stora försämringar. Vi vill förhoppningsvis alla ha en samlad sjöfartspolitik som har som utgångspunkt att den svenska sjöfarten skall överleva och utvecklas. Då måste vi även se på tidsaspekten för avvecklingen av det nuvarande taxfreesystemet.
Fru talman! Låt mig först säga att de studier som efterfrågas har gjorts av de olika nationer inom EU som är berörda, även av Sverige. Vi har dock kommit fram till att det här icke berör så många som Sjöfartsverkets bedömning säger. Det är klart att detta kommer att innebära att vi förlorar jobb, men det här är en omstrukturering. Det går inte att å ena sidan säga sig vara emot taxfree och inte tycka att det skall finansiera färjetrafiken, och å andra sidan säga när den skall tas bort att man inte får göra det. Här måste man hålla en linje: Nu försvinner taxfreeförsäljningen, och då måste vi anpassa oss till det. Vi måste hitta former som gör att den färjetrafik som är nödvändig ur transportsynpunkt för landet finns kvar. När det gäller sysselsättningen måste vi vidta olika åtgärder, och det har vi beredskap för. Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att vi krävde den EU-studie som efterfrågades här, men tyvärr fick vi inte gehör för det i EU.

Herr talman! Det finns de som betraktar kultur som vilken sektor som helst vid sidan av alla andra sektorer i samhället och inte som någonting som griper in i allt annat. Kulturyttringar som vi antingen själva är delaktiga i eller tar del av har en viktig funktion när det gäller att skapa mening, sammanhang och struktur i våra liv. De ger oss möjlighet att bearbeta upplevelser och att få nya upplevelser. Att ha god kännedom om sitt eget kulturarv är en förutsättning för att kunna förstå kulturer och kulturyttringar som växer ur andra rötter än ens egna. Därför kan skolans roll som kulturinstitution inte nog betonas. Den nationella kulturpolitikens utformning är viktig inte bara för kulturarbetare utan för alla som lever och bor i vårt land. Hur vi på nationell nivå agerar har också betydelse för hur kulturen hanteras på regional och lokal nivå. Därför känns det ansvarsfullt och spännande att få vara ordförande i kulturutskottet. Det var en liten personlig kommentar eftersom det är första gången jag talar i kammaren i den egenskapen. Som vanligt när kammaren debatterar de olika utgiftsområdena i budgeten finns det ett antal frågor att lyfta fram. Jag kommer att ägna min tid åt några av dem, och senare i debatten tas andra delar upp av ett par av mina partikamrater. Men det finns anledning att först säga ett par ord om hur budgeten har hanterats i utskottet. Partierna har ju haft olika åsikter om vilka ekonomiska ramar som skall gälla för kulturområdet. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har anslutit sig till regeringens budgetram som därmed har fått majoritet. Övriga partiers ramförslag har alltså avvisats av riksdagen. För att visa hur vi kristdemokrater vill fördela de tillgängliga medlen inom vår egen ram har vi på alla områden där pengar är inblandade och där vi har en annan uppfattning än regeringsmajoriteten valt att göra ett samlat särskilt yttrande. Det är anledningen till att vi inte har några reservationer när det gäller frågor som påverkar budgetramen. Men det finns ju förstås också frågor där vi har en annan uppfattning än majoriteten som inte får några konsekvenser för budgetens storlek, och i de fallen har vi reserverat oss. Vi står bakom alla våra reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 8, 11 och Herr talman! I många kulturfrågor går det att hitta varandra över partigränserna, och jag tycker att det finns all anledning att försöka göra det när det är möjligt. Därför står också samtliga partier bakom delar av det betänkande som riksdagen skall rösta igenom i dag. Ett enigt utskott går emot regeringens förslag på en punkt. Det gäller utformningen av statsbidragen till teatrar och museer på stads-, läns och regionnivå. 2 % av dessa teatrars och museers verksamhetsbidrag har gått till riktade insatser under 1997 och 1998. Regeringen räknade nu med att kunna avsätta 4 % av statsbidraget till dessa riktade bidrag under 1999 och sedan 6 % år 2000. Men utskottets samlade bedömning är att det inte är möjligt. Varken teatrarna eller museerna befinner sig i en ekonomisk situation som gör att de först kan avstå medel från den ordinarie verksamheten och sedan ägna tid och kraft åt att ansöka om att få tillbaka samma medel i form av projektbidrag. Utskottet anser inte heller att konsekvenserna av det nya systemet med riktade insatser har belysts tillräckligt. Det måste göras innan en ökning av det riktade stödet övervägs igen. Utskottet är alltså enigt i beslutet att uppdra åt regeringen att snarast göra en utvärdering av vilka effekter det riktade stödet fått för institutionernas ordinarie verksamhet. Utskottet förväntar sig att regeringen redovisar resultaten av utvärderingen för riksdagen och sedan kommer tillbaka med förslag om hur systemet skall utformas i framtiden. Även på ett annat område får regeringen bakläxa, och det gäller bidraget till allmänna samlingslokaler som regeringen vill avskaffa. Under hela 90-talet har detta bidrag minskats successivt, och nu vill regeringen i ett drag dra in de sista 40 miljonerna. Regeringen gjorde bedömningen att kommunerna borde ansvara för lokalerna i fortsättningen utan att några pengar skulle anslås från statlig nivå. Samtidigt aviseras ett utredningsuppdrag om en översyn av föreningslivets tillgång till lokaler i hela landet. Lokaler där någon form av verksamhet som är riktad till barn och ungdom bedrivs skall uppmärksammas särskilt. Man kan verkligen undra vad regeringen håller på med - av flera skäl. Att först avskaffa och sedan utreda är en mycket märklig ordning. Men ännu märkligare är att den ena handen inte tycks veta vad den andra gör. Boverket har nämligen redan gjort en översyn och överlämnade rapporten Ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler till regeringen så sent som i oktober i år. Om statsrådet Ulrica Messing tagit sig tid att läsa den tror jag inte att förslaget om att plocka bort anslaget till allmänna samlingslokaler hade lagts fram i årets budget. Kristdemokraterna vill behålla anslaget och föreslog att 25 miljoner kronor skulle avsättas för ändamålet. Vi motsatte oss också att anslaget till nationell och internationell ungdomsverksamhet urholkas med 4 miljoner genom att regeringen reserverat den summan till centrala samlingslokalorganisationer. Det här framgår av vårt särskilda yttrande. Regeringen kunde ha fått majoritet för sitt förslag eftersom det stöddes av moderaterna, men socialdemokraterna i utskottet valde att göra upp med Vänsterpartiet och Miljöpartiet om en annan ordning, och det är ju bra så långt, eftersom det innebär att anslaget till samlingslokalerna behålls. Men att de tre partierna väljer att plocka 10 miljoner från studieförbunden och folkhögskolorna för att finansiera sitt förslag vilket minskar folkbildningens reformutrymme är naturligtvis mindre bra. Det kan inte ha varit en särskilt väl genomtänkt finansiering. Om de valt att ta 10 miljoner av de 40 som regeringen ännu ett år - det tredje året i rad - vill ge LO, TCO och några andra organisationer för uppsökande verksamhet inom kunskapslyftet hade det varit mer begripligt. Men man biter väl inte den hand som föder en. Kristdemokraterna anser att den verksamhet som detta stöd finansierar mycket väl ryms inom dessa organisationers ordinarie verksamhet, inte minst eftersom flera av dem har en nära koppling till bildningsförbund. Herr talman! Operan och Dramaten är två kulturklenoder som det finns all anledning att slå vakt om. Båda har brottats med stora ekonomiska problem de senaste åren. Staten har tillfälligt tagit över det lån som Dramaten har i Riksgäldskontoret. Vi delar regeringens bedömning att det inte finns ekonomiskt utrymme för den avbetalning på 5 miljoner som enligt planen skall göras i januari nästa år. Det visar att problemen inte är över ännu, och det är viktigt att regeringen följer konsekvenserna av avbetalningsplanen noga framöver. Operans ansträngda situation har också fått konsekvenser för Drottningholmsteatern, som länge samarbetat med Operan. Ledningen bedömer att 1999 kommer att innebära ett kraftigt brott för verksamheten vilket är mycket beklagligt. Vi anser inte att det räcker med utskottsmajoritetens förhoppning om att regeringen skall återkomma inför år 2000 med förslag om ekonomiskt stöd. Vi ville därför att Drottningholmsteatern skulle tillförsäkras medel ur det anslag som beräknats för kulturinstitutioner i kris. Herr talman! På gräsrotsnivå runt om i Sverige pågår ett fantastiskt arbete. Människor sluter sig samman i byaråd, kooperativ, självförvaltande nämnder och nya och gamla föreningar. Allt det som man med ett gemensamt namn brukar kalla den ideella sektorn. Fler och fler har slutat fråga vad stat eller kommun kan göra för dem och i stället tagit saken i egna händer och ofta mot alla odds satt i gång ett utvecklingsarbete som fått bygder eller stadsdelar att leva upp. Det här kan inte dirigeras uppifrån, men det kan stödjas på ett positivt sätt av statsmakterna. Det gjordes 1991-1994, då ett stort arbete påbörjades för att stödja utvecklingen av den ideella sektorn. Det finns regler som behöver ses över och eventuellt tas bort därför att de hindrar utvecklingen. Det behövs brett upplagd forskning som utreder gränserna mellan offentlig, privat och ideell sektor, och gråzonerna dem emellan behöver belysas. Framåtsyftande projekt som kan bli goda exempel behöver få ekonomiskt stöd osv. Ett sådant arbete kom i gång men lades i malpåse efter regeringsskiftet 1994. Det anslag för utveckling av den ideella sektorn som fanns omvandlades bit för bit till något annat och handlar i dag om integrationsåtgärder. Det är ett vällovligt syfte i sig men har ingenting med det arbete att göra som jag efterlyser. Vi kristdemokrater skulle vilja se en nystart på det nationella stödet för utveckling av den ideella sektorn och föreslår ett nytt anslag som till att börja med tillförs Herr talman! Så vill jag till sist komma in på frågan om det nya världkulturmuseet i Göteborg, som tyvärr blivit mycket infekterad och som tycks ha blivit en prestigefråga av stora mått framför allt för kulturministern. För hur skall man annars tolka att hon fortsätter att driva sin linje trots att den går på tvärs mot uppfattningen hos i stort sett alla som har bred kunskap om området? Vad jag vet att det ingen, eller i varje fall få, som motsätter sig att det bildas ett nytt museum med den inriktning som regeringen tänkt sig och inte heller att det etableras i Göteborg. Det är alltså ingen regionalpolitisk fråga, som både kulturministern och förre näringsministern Anders Sundström försökt att göra det till. Det som upprör så många, inklusive oss kristdemokrater, oavsett var vi bor i landet, är att regeringen med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill föra in Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i den nya myndigheten. Låt mig bara få citera några meningar ur alla de skrivelser som vi fått från olika experter om den här frågan. DIK-förbundet som organiserar landets bibliotekarier, arkivarier, informatörer och museimän, alltså de närmast berörda, skriver med anledning av det betänkande som Organisationskommittén för Världskulturmuseet nyligen lämnade till kulturministern: Man får det intrycket att utredningen inte förstått vad de övriga museerna sysslar med, vad det långsiktiga ansvaret för deras ämnesområden innebär, eller vilken betydelse det har för kulturellt liv i Sverige. Naturligtvis har man då inte heller berört hur deras ansvarsområden skall säkerställas.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 Samlingarna i de olika museerna har inte ett dugg med varandra att göra. Det här var bara några röster som representerar ett stort antal personer med bred sakkunskap på området och som följt frågan mycket noga hela vägen. De skall ställas mot Marita Ulvskog som anser "att det är en mycket spännande idé som kommer att betyda mycket för museilivet i stort i Sverige". Det sade kulturministern i kammaren den 31 oktober 1996. Marita Ulvskog får ursäkta, men jag är benägen att tro att insikten och sakkunskapen sammantaget är större hos dem jag nyss citerade. Och de är långt ifrån ensamma. Att regeringen och kulturministern skall ta sitt förnuft till fånga i den här frågan är nog väl optimistiskt efter alla turer som har varit. Men nog borde Miljöpartiet kunna återgå till sin gamla ståndpunkt och därmed se till att det blir en majoritet mot att inlemma Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i den nya myndigheten. Argumenten har ni ju redan. Ewa Larsson och andra miljöpartister har med stor emfas framfört dem många gånger här i kammaren och inte minst direkt till den berörda personalen vi de två museerna. Ge mig annars ett enda sakskäl, Ewa Larsson, till att ni har svängt i frågan. Kulturpolitiken ingår inte i uppgörelsen med regeringen, så jag kan inte tänka mig att den skulle spricka om ni står fast vid er gamla politik när det gäller museifrågan. Det är många som sätter sitt hopp till er inför omröstningen i morgon. Det har faktiskt hänt, även om det är sällsynt, att en kammardebatt lett till ett förnyat ställningstagande. Nu har ni en ypperlig chans att visa att ni är beredda att stå för ert ord även när majoritetsförhållandena i riksdagen ändras så att ni också kan få igenom er politik!

Herr talman! Kultur är en del av livet som uttrycker en mening bortom det materiella. Kultur är det samlade värdet av kunskaper, erfarenheter och materia som finns i ett samhälle. Kultur är främst den andliga odlingen och bildningen men innefattar också allt det människan har, gör och tänker. Kultur är en del av en människas identitet. Kultur är något större än vad naturen själv kan åstadkomma. I detta perspektiv, herr talman, är det anmärkningsvärt att kulturbudgeten inte ens uppgår till 1 % av statens utgifter. Borde vi inte tillmäta denna fantastiska, utvecklande och miljövänliga demokratibärare en större andel av statens offentliga utgifter? Vänsterpartiet har i årets budget en uppgörelse med regeringen vad gäller utgiftsramarna. Vi har därför lagt förslag som ryms inom budgetramen. Förslag som minskad bokmoms, mer pengar till folkbildning, idrott, kulturinstitutioner m.m. har vi därför inte yrkat på i vår motion. Men vi räknar med att i våra gemensamma samtal bl.a. kring jämställdhet, skatter, arbetstid, osv. kommer kulturens viktiga roll att finnas med. Förändrade utgiftstak och förändrade möjligheter för kommuner och landsting för att förbättra möjligheten till mer kultur och ge förbättrade möjligheter för kulturarbetare kommer vi att ha med i alla samtal de samverkande partierna emellan. Målet med politiken måste vara förbättrade levnadsvillkor, rättvisa för fler och fördjupad demokrati. Nyckeln till detta finns bl.a. inom aktiva satsningar på just kultur. Jag hoppas verkligen, herr talman, att fler kommer att öppna sina sinnen och se att kulturen är en livsnerv vi aldrig kan vara utan. Denna insikt kan nog även en finansminister få, så jag är mycket optimistisk. Jag kan konstatera att jag inte är lika optimistisk när jag läser Moderaternas budgetförslag. Hur skulle det gå för kulturen om samverkan hade varit mellan de borgerliga partierna? Moderaternas budgetförslag innebär drygt 600 miljoner i neddragning inom utgiftsområde 17, som är ungefär 7,4 miljarder kronor. Vad skulle det innebära för kulturen? Det lät tjusigt och bra när Elisabeth Fleetwood talade här före mig, men det går också att förvränga verkligheten med tjusiga ord och statistik. Själv är jag övertygad om att Moderaternas kulturpolitik är ett hot mot människans uttrycksmedel och i förlängningen därmed också ett hot mot demokratin. Kulturen är för viktig för att spara pengar på. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet står på plus minus noll i fråga om regeringens förslag vad gäller budgeten. Moderaterna vill alltså skära ned med 609 miljoner. Kd plussar på med 14 miljoner och Centern med 50 miljoner. Folkpartiet vill lägga på 10 miljoner. Man ser tydligt att de som kraftigt skiljer ut sig är Moderaterna. Man kan ställa sig frågan: Hur kommer det sig att kultur inte är så viktigt för er? Hur kommer tillgängligheten till kultur vad gäller länsteatrar, musikgrupper och folkbildning att förbättras med ert förslag, och hur kommer ert budgetförslag att påverka skolbarnen och de arbetslösa? Vilka förslag lägger ni för att yttrandefriheten och demokratin skall kunna stärkas genom kulturen? Jag ser inga - det är bara minusposter, med ökad makt för marknaden. Herr talman! Av de 51 anslagsposterna i kulturbudgeten har utskottet föreslagit förändringar i fem anslag och lagt till ett sjätte. De samverkande partierna har här gjort en omfördelning. Kontot Allmänna samlingslokaler föreslås vara kvar genom en omfördelning inom ram. Vänsterpartiet har i reservation 3 begärt en utredning om det regionala stödet till kulturinstitutioner. I reservation 5 yrkar vi på att principer för fördelning av statsbidraget till kultur i Kalmar, Gotlands och Skåne län skall förändras. I reservation 10 begär vi en översyn av musikverksamheten vad gäller länsmusiken samt en översyn av hela musiklivet. Det är en reservation som vi har gemensamt med Miljöpartiet. Vänsterpartiet framhåller i det särskilda yttrandet nr 2 vad gäller de tidsbegränsade nationella uppdragen att Tom Tits Experiment i Södertälje och Barnkulturcentrum i Eskilstuna får nya uppdrag när de gamla går ut. Teater-, dans och musikstödet bör delas upp i en turnédel och en verksamhetsdel. Vi anser att Röda Sten bör kunna rusta sina lokaler. Vi vill också ha en utredning om införande av ett kvinnomuseum samt att bidrag till folkmusikcentrum inte bör bekostas ur reformutrymmet för musikarrangörer. Det är några av de förslag som vi har lagt i vår motion och som håller sig inom budgetramen. Med anledning av detta yrkar jag bifall till reservationerna 3 och 10. Vänsterpartiet verkar för en balans mellan det smala, det djupa, historien och framtiden. Statens museer för världskultur och satsningar på ett kvinnomuseum är för oss mycket viktiga delar i samhällsutvecklingen. Vi vill ha en mångfasetterad kultur som är lättillgänglig och strävar efter mångfald, förståelse och integration folk och kulturer emellan. Kd, m, c och fp har i reservation 11 gett sin syn på begränsningar i museivärlden. Man anser att det vore olyckligt att 1996 års riksdagsbeslut om en ny museimyndighet för världskultur ej skall införas. Man gillar inte att Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet skall få möjligheter att vidareutveckla och befrukta de etnografiska museerna i Stockholm och Göteborg med sina kunskaper och samlingar. Tidigare förpassades etnografin till Naturhistoriska riksmuseet. Uppdelningen var ännu tydligare då vad gäller det högkulturella och det lågkulturella, där vissa kulturer fick ta plats bland djuren i montrarna i Genom denna nya myndighet försöker nu vi i Vänstern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet bryta nya murar mellan konst, arkeologi och etnografi. Vi vill inte ha hög och lågkultur. Vi vill se sammanhang utan att göra en värdering i hög eller lågkultur. Vi anser att kulturell mångfald är berikande, och vi ställer inte upp på hög och lågkultur. Vi delar helt enkelt inte den människosyn som man kan läsa fram mellan raderna i reservation 11. Vi tror på den nya myndigheten Statens museer för världskultur. Vi tror att man med hjälp av myndigheten kan visa hur museerna och kulturarvet kan ges en aktiv roll i samtids och framtidsdiskussioner om samhället. I det perspektivet utgör de institutioner som kommer att ingå i den nya myndigheten en grund för att museisektorns stora samhällsuppdrag skall kunna utvecklas. De fyra museerna, tre i Stockholm och ett i Göteborg, kan tillsammans tydliggöra de tvärsektoriella perspektiven, utveckla en bred kulturarvssyn och ett mångkulturellt samhälle. Samtidigt som jag tror på detta synsätt, har jag stor förståelse för den starka oro den personal känner som är direkt berörd av förändringarna. Av den anledningen anser utskottet att de olika museernas särart skall tas till vara i utvecklingsarbetet, och det är viktigt att personalen får möjlighet till inflytande och kompetensutveckling. Utskottet förutsätter vidare att regeringen senast i budgeten 2001 redovisar en plan för finansiering av Statens museer för världskultur samt vilka ytterligare medel som skall tillföras verksamheten. Därför yrkar jag bifall till propositionen i den delen. Herr talman! Betänkandet Ny svensk filmpolitik av P.O. Enquist är en fröjd att läsa för en vänsterpartist. Många av våra förslag till förbättringar tas upp i betänkandet. Det viktigaste med en bra filmpolitik är filmens innehåll. Det förråande sexualiserade våldet är något vi måste få bukt med. Dessa filmer är normgivande för våra barn och ungdomar, och jag tror att vi är överens om från yttersta vänster till yttersta höger att vi egentligen inte vill ha ett sådant samhälle som speglas i många filmer. Därför är det viktigt att filmens innehåll och kvalitet premieras före de kommersiella intressena. P.O. Enquist föreslår att efterhandsstödet helt skall slopas, vilket är helt i linje med reservation 17 - vilket jag härmed yrkar bifall till.

Herr talman! Hur skulle kulturpolitiken se ut om de borgerliga samarbetade? frågar Charlotta Bjälkebring. Det är, milt uttryckt, ingen ny infallsvinkel i politiken. Det är den ständiga frågan som upprepas i kammaren. Jag kan uppmana Charlotta Bjälkebring att se efter hur den kulturpolitik som fördes under 1991-1994 såg ut. Det gjordes nedskärningar på vissa områden och andra upprustades, precis som det sker i dag. Jag tror att Charlotta Bjälkebring kan känna sig ganska lugn. Stockholms stadshus har en budgetdebatt i dag. Den borgerliga majoriteten har tagit över och presenterar sitt förslag. Bl.a. 10 miljoner anslås till kulturskolan. Det är ett exempel. Sedan var det museifrågan. Där tar Charlotta Bjälkebring i otroligt. Hon säger att det handlar om människosyn och att vi vill ha en hög och lågkultur. Det är fullständigt taget ur luften. Det handlar om en kultursyn, Charlotta Bjälkebring. Man bryter inte ned kulturarv som har byggts upp under årtusenden hur som helst för att genomföra ett experiment. Jag menar att det är det som sker med det nya museet. Det är en intressant idé, men man vet egentligen inte varthän den bär.
Herr talman! Ett Världskulturmuseum är en svår fråga. Givetvis ser vi inte det som ett experiment, något vi skall prova för att få se. Det är en idé som vi tror på. Vi tror att den nya myndigheten kommer att kunna vitalisera museilivet. Man kommer att göra utställningar och kunna befrukta varandra, och det blir en fördel för publiken. Samlingarna kommer att bli mer tillgängliga. Vi tror på idén och att det kommer att ske en utveckling. Det är inte så konstigt att en vänsterpartist och en stor älskare av kultur är orolig. Moderater satsar hellre på försvarsutgifter än satsar på kulturbudgetar. Om det blir ett samarbete mellan Moderaterna och de övriga borgerliga partierna, kommer det att innebära förhandlingar vad gäller kulturbudgeten. Det är väl alldeles självklart att några av de förslag som Moderaterna har också kommer att gå igenom. Man har tänkt sig en minskning på folkbildningen med 35 miljoner kronor. Man vill minska på Riksteaterns verksamhet och Rikskonserter. Man vill helt avveckla anslaget till Skådebanan osv. Man är motståndare till en bibliotekslag. Det är väl klart att jag som vänsterpartist, demokratiälskare och kulturälskare blir orolig.
Herr talman! Om man lägger Vänsterpartiets program bredvid Socialdemokraternas program och jämför hur de ser ut på olika områden kan man känna stor oro för att Vänsterpartiets program skall få för stort genomslag i det samarbete som nu pågår. Därför markerar Socialdemokraterna att de vill ha samarbetet inom vissa områden så att det inte skall breda ut sig. Jag uppmanar Charlotta Bjälkebring igen att titta på hur det faktiskt såg ut. Vi var fyra partier som samarbetade. Vi förde en bra kulturpolitik under den perioden, och det skulle vi göra om vi fick möjlighet till det igen. Charlotta Bjälkebring säger att de tror på idén om museerna. Vilka är det? Jo, det är politiker. Det är dessutom ganska få politiker som tror på idén om museet. Men all expertis och de som är närmast berörda har inte fått vara med i beredningsprocessen. Det finns belagt att hela beredningsprocessen började i fel ände. Förslaget lades fram, därefter slängdes jästen in efter degen med en typ av beredning. De inblandade fick inte yttra sig. Det är ingen bra grund. Det tycker varken de som skall bygga upp den nya museimyndigheten i Göteborg eller de som skall överföras dit, dvs. Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet. Alla är eniga om att ärendet borde ha varit bättre berett. Det är en demokratisk fråga.
Herr talman! Även jag är medveten om att det var en del olyckliga uttalanden i början när det här förslaget kom upp. Det blev därmed en negativ spiral angående en bra och positiv förändring inom museivärlden. Även Inger Davidson minns väl vad Elisabeth Fleetwood sade i talarstolen alldeles nyss. Hon radade upp en mängd människor och uttalanden som är negativa till museiprojektet men nämnde inte en enda av dem som jobbar inom de här verksamhetsområdena och som faktiskt är positiva. Man använder givetvis de formuleringar och uttalanden som stöder ens egen utgångspunkt. Men jag försäkrar att det också finns de som är väldigt positiva till idén. Givetvis kommer vi och den myndighet som så småningom kommer att börja arbeta att noga ta hänsyn till personalens erfarenheter och kunskaper och försöka få med dem i den fortsatta processen. Det har alltid varit vår önskan att det skall vara på det viset, och vi kommer att fortsätta att driva den linjen.

Herr talman! Kulturen är ett uttryck för människors behov av andra värden än rent materiella. Kulturen är inte en avgränsad sektor av människans liv; den är i någon mening hela det liv vi lever och allt vi upplever. En kulturpolitik på humanistisk grund måste syfta till att frigöra människor och bidra till andlig utveckling. Många av de värden som präglar kulturpolitiken - kreativitet, yttrandefrihet, kulturarv och bildning - är av stor, för att inte säga avgörande, betydelse för samhällets utveckling i stort. Centerpartiet vill lyfta fram vikten av kultursatsningar i hela Sverige. I en studie av nio kultursatsningar i Värmland konstateras att satsningarna haft flera positiva effekter lokalt och regionalt. Bl.a. har flera av projekten givit upphov till eget företagande och egna initiativ. Besöksnäringarna har fått ett uppsving och satsningarna har givit upphov till ca 70 helårsarbeten. Den kanske viktigaste effekten är att människors framtidstro och vilja att satsa vidare har påverkats positivt. Man kan alltså påstå att kultursatsningar också kan ha positiva effekter för regional utveckling och fortlevnad. Satsningar på barn och ungdomskultur är något av det viktigaste i kulturpolitiken. Barn och ungdomar måste få utlopp för sin kreativitet och upptäckariver. Skapande verksamhet ger utlopp för känslor och underlättar för många att bearbeta konflikter och att uttrycka sig i tal och skrift. Rent generellt har Sverige hög kvalitet på kulturutbudet för barn och ungdom. Tyvärr har dock de nedskärningar som gjorts under 1990-talet minskat möjligheten för barn och unga att ta del av ett rikt kulturutbud både i skolor och i andra verksamheter. Det har skett inte minst på grund av försämrade budgetramar och decentraliserade budgetar i kommunerna när skolorna inte längre köper kulturutbud i lika stor utsträckning som tidigare. Vi föreslår därför i vår utbildningsmotion att grundskolan bl.a. måste satsa på dramaundervisning, detta för att just träna sig i att ge utlopp för sina känslor och att träna förmågan att lösa konflikter. Genom dramaövningar kan också barn och ungdomar lära sig att motverka mobbning. Stå-uppkomikern Lasse Lindroth säger följande om vad som kan hända kreativa människor som inte fått använda sin kreativitet till skapande verksamhet: De som är väldigt kreativa och inte får något utlopp för sin kreativitet vänder den till destruktivitet. Då blir alla de sånger man aldrig fick skriva och de tavlor man aldrig fick måla till sönderslagna fönster och nedsparkade människor i stället. Herr talman! Centerpartiet välkomnar därför de satsningar som regeringen gör på barn och ungdom inom kulturpolitiken. Det är bra, med det är inte tillräckligt. Centerpartiet vill satsa ytterligare 20 miljoner på ungdomarna. I vårt budgetförslag ryms det inom budgetramen till utgiftsområde 17, som handlar om kultur, medier, trossamfund och fritid. Det ryms alltså inom den ram som regeringen har lagt fram. Vi vill framhålla vikten av medvetna riktade satsningar på ungdomar som inte nås av traditionell kulturpolitik. Mycket av det som vuxenvärlden tar avstånd från, som t.ex. graffiti, kan ses som ett uttryck för ett behov hos många ungdomar att uttrycka sig på sina egna villkor. Det är viktigt att vårt svar på t.ex. graffiti inte bara blir repressalier utan att vi också ger dessa ungdomar alternativa sätt att uttrycka sig på ett positivt sätt. Ofta är det svårt att nå dessa ungdomar genom den sedvanliga kulturpolitiken och kulturaktiviteterna. Av den anledningen vill vi att det nya anslag på 20 miljoner som vi föreslår skall disponeras av Ungdomsstyrelsen och användas för att stödja kulturprojekt för ungdomar och unga vuxna. Herr talman! Bidragen till samlingslokaler har också ett samband med stödet till ungdomars kulturupplevelser. Som nämndes tidigare har Boverket fått i uppdrag av regeringen att redovisa antalet lokaler som är anslutna till fyra organisationer: Folkets Hus Riksorganisation, Folkparkerna i Sverige, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar. I uppdraget ingick att undersöka hur mycket av deras verksamhet som var riktad till ungdomar. Det visade sig att två tredjedelar riktades till ungdomar och att de dessutom medverkar till en föryngring i styrelsearbetet i föreningarna. Det är ett bra initiativ som även främjar demokratin och stärker ungdomarnas engagemang i samhället. Besökssiffran vid de lokaler som finns i Sverige, som är anslutna till de organisationer jag räknade upp, är ca 7 miljoner ungdomar mellan 12 och 25 år. Detta visar att det är av oerhört stor vikt att de samlingslokaler som finns måste kunna behållas och att även nya lokler kan byggas i områden som saknar lokaler. Jag återkommer till anslagsäskande angående samlingslokaler. Behovet av lokaler där ungdomar kan bedriva meningsfull fritidssysselsättning ökar. I dag ser vi tyvärr att våldet ökar i samhället. Vi i Centerpartiet anser att det till viss del beror på att kommunernas fritidsgårdar stängs och att ungdomar hänvisas till gatan. Risken ökar då för att ungdomarnas kreativitet riktas mot fel saker. De använder den till att sparka sönder fönster och till att använda våld mot medmänniskor, som stå-uppkomikern Lasse Lindroth vittnat om. Tillbaka till samlingslokalerna. När budgetpropositionen kom visade det sig att regeringen inte hade avsatt några pengar till samlingslokaler. Som tur är, är socialdemokraterna i kulturutskottet klokare än så och har plockat upp 15 miljoner. Den tanken är bra, men ändå dålig eftersom det är alldeles för lite pengar. Det är alldeles för lite för att det skall kunna räcka till hela Sverige. I Centerpartiets budgetförslag har vi därför föreslagit 40 miljoner. Det kan väl också i viss mån ses som en liten droppe i havet i ett stort land. Men det är ändå nästan tre gånger så mycket. I budgetpropositionen hänvisas till att antalet samlingslokaler har ökat bl.a. genom att man samnyttjar lokler. Det är en bra utveckling. Samtidigt hänvisas också till att kommunerna har en bra överblick över behovet av lokaler och att de har intresse av att finna lösningar till de behov som finns i den egna kommunen. Det skall väl ses som en förklaring till varför regeringen inte hade lagt fram något förslag till anslag till samlingslokalerna. Beträffande kommunernas anslag till samlingslokaler tror jag att det finns en övertro. Man tror att kommunerna satsar mycket, men i dag måste de hitta möjligheter till nedskärningar, och då finns risken att samlingslokalerna hamnar i skottgluggen. I Sundsvalls kommun har man t.ex. dragit ned med 5 miljoner under 1999 vad gäller lokaler. Regeringen säger att anslagsstrukturen till folkrörelsen skall ses över inför budgetåret 2000. Jag hoppas och tror att det blir positivt och att anslagen ökar. Medborgarnas behov av att träffas i gemensamma lokaler ökar i och med att IT-samhället utvecklas. Fler och fler sköter i dag sina arbeten från sina hem. Den utvecklingen gör att folk får ökat behov av sociala kontakter på sin fritid. Då behövs träffpunkterna. De naturliga mötesplatserna, som post, bank och affärer, har redan slagit igen, och då ökar behovet av att samlas i bygden. Det är då samlingslokalerna behövs. De allmänna samlingslokalerna är en omistlig del av den sociala och demokratiska infrastrukturen, inte minst på landsbygden. Inom kulturområdet finns det mycket som jag skulle kunna gå in på, men talare före mig har gjort det, och därför har jag valt att hålla mig till att prata mycket om just ungdomar och samlingslokaler. Det finns en reservation som gäller världskulturmuseet. Jag tycker att Inger Davidson och Elisabeth Fleetwood har pratat så bra om den. Vi stöder den reservationen från Centerpartiet. miljon kronor till ett nytt nationellt uppdrag. Det saknas ett uppdrag inom området foto och bildens historia i landet. I Sundsvall finns det ett gammalt magasinshus där en stor kamerasamling från Göteborg för närvarande förvaras. Tanken är att det där skall byggas upp ett bildens hus, som skall bli ett fotomuseum av nationellt intresse. Redan i dag håller ett samarbete med Mitthögskolan på att byggas upp. Tanken är således att fotomuseet, Mitthögskolan och även personer som arbetar med film och medier skall kunna samarbeta i huset. Där kan också ett fint samarbete med ungdomar växa fram. Vi hade i vårt budgetförslag ett tilläggsanslag på 50 miljoner - Charlotta Bjälkebring nämnde att vi ligger över med 50 miljoner - som vi hade anvisat under anslaget E 2 Ersättningar och bidrag till konstnärer. Vi framförde Konstnärsutredningens förslag. Finansieringen skulle klaras genom en överföring av medel från utgiftsområde 14. Tyvärr har finansutskottet inte tillstyrkt det, och därför kan jag inte yrka bifall till det motionsyrkandet i den frågan. Vi skär ned med 50 miljoner, och då ligger vi inom ramen vad det gäller kulturens budget. Herr talman! Inledningsvis sade jag att kulturen i någon mening är hela det liv vi lever. Jag skulle vilja återknyta till det, eftersom ett inlägg som berör många delar av kulturbudgeten kan te sig aningen splittrat - inte minst eftersom budgeten i sig berör väldigt många olika områden. Centerpartiet försöker ta avstamp i denna tanke när det gäller kulturpolitiken. Kultur är något för alla människor i alla åldrar och från alla samhällsgrupper. Det måste återspeglas också i kulturpolitiken. Allt det som regeringen prioriterat är angeläget, men också Centerpartiets krav i anslutning till budgeten - ungdomssatsning, slutsatser av den regionala fördelningen av kulturmedlen och samlingslokalerna - är angelägna för många. Beträffande den regionala fördelningen för de nya länen Kalmar, Västra Götaland och Skåne vill jag säga att dessa bör få frihet att fördela de statliga bidragen mellan regionala kulturinstitutioner utifrån de regionala förutsättningarna. Riksdagens beslut om de kulturpolitiska målen för två år sedan innebar, bl.a. som ett resultat av Centerpartiets motion, att allas möjlighet till delaktighet i kulturen skrevs in. Det får inte stanna vid högtidliga ambitioner på papper, utan det måste också leda till konkreta resultat i t.ex. budgetarbetet. I sammanhanget skulle det onekligen vara intressant att höra kulturministern utveckla sina tankar kring hur man skall öka människornas delaktighet i kulturlivet. Alla de förtjänstfulla insatser som görs för institutioner och kulturutövare riskerar att bli meningslösa om människor inte tar del av det som skapas och de tankar som förmedlas. Just därför är målet om delaktighet så viktigt. Herr talman! Jag står bakom Centerpartiets reservationer 5, 6 och 11.
Herr talman! Jag vill bara säga till Birgitta Sellén att det förslag om dramapedagoger som hon pratade om i första hand är en fråga för utbildningsutskottet. Jag vill ändå ha sagt att även Vänsterpartiet är mycket positivt inställt till att undervisningen i drama skall öka i skolan. Vi är också positiva till att dramapedagogutbildningen kan utvecklas. Givetvis finns det frågor om dramapedagogers utbildning som hör till folkhögskolornas område, och då är det vårt beredningsområde. I övrigt är det en fråga som kommer upp i utbildningsutskottet.

Herr talman! När jag först fick budgetpropositionen i min hand frapperades jag av den detaljrikedom som präglar den statliga kulturpolitiken. Jag vet att det fastställts mål - jag tror att det var 1996 - och att målen också fastställdes under tämligen stor enighet här i riksdagen. Det har ett värde i sig. Det är kanske det som gör att alla partier letar reda på smärre frågor som man kan bli lite oenig om för att få fram en debatt. Om man tittar på avvikelserna i dag ser man att de egentligen inte är så stora. Ur ekonomisk synpunkt finns det egentligen bara ett undantag och det är moderaterna, som vill göra besparingar på 572 miljoner kronor, dvs. ca 8 %. Det är en rejäl bantning på så kort tid som ett år. Samtidigt är jag inte förvånad. Jag vill i alla fall ge moderaterna den uppskattningen att de är konsekventa igenom samhällets olika nivåer. De vill gärna dra ned på stödet till kulturen både på regional och lokal nivå. Jag har varit och är fortfarande sjukvårdslandstingsråd. Jag måste säga att jag inte heller som sådant har haft svårt att försvara anslag till kultur. För mig och för Folkpartiet har uttrycket "Sjukvården har vi för att överleva, kulturen för att det ska vara någon vits med att överleva" en reell innebörd. Jag tror fullt och fast på att kultur, bildning och idrott, som vi också har inom vårt område, är tre ingredienser som är väldigt viktiga led i en förebyggande hälsovård. Samtidigt har kulturen i sig ett egenvärde. För oss i Folkpartiet är det en grund. Ett liberalt samhälle överlever inte utan en kulturell och moralisk tradition, som präglas av tilltro till den enskilda människans möjligheter. I den kulturen ligger också medkänslan med dem som har det svårt och en beredskap att ta strid för öppenhet, mångfald och inte minst för tolerans. En del av den toleransen handlar om religionsfrihet. Det är historiskt så, att kristendomen i 1 000 år varit den dominerande religionen i Sverige. Den är alltså en viktig grund för vår kultur. Beträffande statligt stöd är det viktigt att den religiösa mångfalden i dagens Sverige respekteras och att alla frikyrkorna därmed också får skälig del av statsbidraget. Under året har riksdagsmajoriteten sett till att anslaget Stöd till trossamfund minskat. Vi i Folkpartiet motsatte oss i fjol neddragningen och vi anser nu, liksom då, att anslagen i stället bör höjas. Antalet personer som finns i trossamfund som får del av det statliga anslaget har ökat avsevärt under senare år, och det gäller främst samfund som betjänar i första hand invandrare. Mot den bakgrunden har vi i Folkpartiet i vår alternativa budget föreslagit en ökning med 4,3 miljoner kronor. Vi har föreslagit en alternativ budget för 1999 som innebär en nettoökning av kulturanslagen med 10 miljoner kronor. Sedan riksdagen i onsdags beslutat om ramen för utgiftsområde 17 kan jag inte längre yrka bifall till dessa förslag. Det finns inom kulturen en intressant motsägelse som också visar kulturens vidd. Vi vill stimulera till nytänkande, se mångfald och det mångkulturella samhället som en styrka, men vi har samtidigt ett ansvar för det historiska och bestående. Inget av detta är självgående ekonomiskt. Det är egentligen bara delar av nutidskulturen som möjligen klarar sig utan samhälleligt stöd. Därför behövs ett rejält stöd, under förutsättning att man vill att så många som möjligt och inte bara ett fåtal med tjocka plånböcker skall ha tillgång till kultur. Vi talar ganska mycket om vad som kanske inte är tillräckligt bra eller inte bra alls inom kulturpolitiken. Jag skulle också vilja nämna en del som är väldigt bra, insatser som på många sätt belyser vad kulturmiljövård kan göra. Jag tänker på det som kallas Hallandsmodellen, där flera myndigheter samarbetar och resultaten blivit så bra att modellen nu går på export till andra länder. Hallandsmodellen har inte bara resulterat i att värdefulla byggnader räddats; den har också medfört att ett kunnande, ett hantverk, räddats. Samtidigt har den gett arbetslösa byggnadsarbetare verkligt meningsfulla uppgifter. Ett stort antal byggnader har kunnat renoveras, och det märks faktiskt en stolthet bland invånare i Halland över deras nyrenoverade kulturobjekt. Jag var i somras i Varberg och tittade på kallbadhuset där, och när jag gick där kom det spontant fram flera människor som ville kommentera renoveringen och direkt visade stolthet över sitt hus. Så skapas också en regional och lokal identitet genom kulturen, och den är inte minst viktig för Halland i tider när stordriftens och centraliseringens förespråkare gärna vill inkorporera hela eller delar av Halland i storregioner norrut eller söderut. Där har också kulturen en innebörd och en uppgift att fylla. På flera ställen i vår motion har vi skrivit om den regionala nivåns betydelse för kulturen. Jag gissar att åtminstone de flesta här vet att det händer väldigt mycket utanför tullarna också. Till dels händer andra saker, men det skapas ofta en både regional och lokal identitet och den speglas i kulturen. Den tilltro jag som liberal känner för människor och människors ansvar gör att jag tycker att det skulle vara bra om vi från nationell nivå minskade de detaljerade styrningarna. Som jag tidigare nämnt är det bra med nationella mål, och de kan också preciseras mera. Vi har i vår motion t.ex. skrivit att det skall vara ett mätbart mål att varje barn i skolåldern skall få ta del av minst en teater och en musikföreställning per år. Men hur man regionalt löser detta skall vi inte behöva lägga oss i. Detta gör att vi anser att vi skall gå i riktning mot ett system med regionala statsbidrag i en påse, och sedan får regionen själv ta ansvaret för hur man vill lösa uppgifterna för att nå upp till målen. Delar av musiken är den bransch inom kulturen som klarar sig bäst ekonomiskt. Det är t.o.m. så att som exportvara är det inte många som slår den. Det finns siffror som visar på att den totala musikexporten för 1997 uppgick till över 2 miljarder kronor. Det är onekligen imponerande. Nu finns det inte någon uppdelning på olika musikstilar, men det är väl inte någon särskilt kvalificerad gissning att anta att det är popmusiken som står för det allra mesta. Folkpartiet har i sin kulturmotion föreslagit att regeringen bör tillsätta en utredning om stöd till marknadsföring av svensk musik utomlands. Detta kommer dock upp först nästa år för behandling, eftersom det inte hade direkt med budgeten att göra. Popmusiken är ju i hög grad internationell, men jag håller inte för uteslutet att det också finns andra musikformer som skulle kunna attrahera. Därför behövs en del nationella centrum för att utveckla de formerna. Ett typexempel är att inrätta ett folkmusikinstitut, och jag är glad för utskottets skrivning om det. Med de informationer jag har fått om Tobo tror jag också att det är bra att det namngivits. Jag anser att det är viktigt att ibland sätta ned foten och vara tydlig, i stället för att sprida gracerna och riskera att det bara blir en tumme här och en tumme där. När det gäller länsmusiken anser vi i Folkpartiet att staten far fram med den på ett tämligen oanständigt sätt. Det var väl inte så här man hade tänkt sig när man överlämnade regionmusiken till landstingen för ett antal år sedan. Jag vet att min företrädare i kulturutskottet, Carl-Johan Wilson, kämpade hårt för att länsmusiken skulle få behålla anslagen på en rimlig nivå, men han misslyckades. Det är ingen tvekan om att åtskilliga delar av denna viktiga kulturverksamhet har fått stora ekonomiska problem. Ett antal fastanställda musiker har också sagts upp; jag vet inte hur många. Inte var det så överenskommelsen var när staten och landstingen kom överens om att föra över huvudmannaskapet. Även beträffande länsteatrarna föreslog Folkpartiet en ökning av anslagen, om än inte i samma omfattning. Länsteatrarna och länsmusiken är tillsammans den regionala professionella garantin för att teater och musiklivet lever vidare och att vi kan sätta upp sådana mål som en teater och en musikföreställning per barn och år. Jag tror att landstingen klarar sin del av de målen, men decentralisering kan ibland vara av ondo - jag anknyter lite grann till vad Birgitta Sellén tog upp. Jag har flera exempel på att när kommuner decentraliserat ut skolans kulturanslag på respektive skola har det blivit svårare att nå fram till barn och ungdomar, vilket är mycket oroande. Anslagen blir så små att det blir svårt att göra något rejält för dem. För att förebygga eventuella repliker anser jag inte att landstingen/regionerna är för små för kulturanslag via s.k. påse. Jag har så nära erfarenheter av kulturpolitiker inom landsting och regioner att jag tilltror dem att klara av att fördela ett statligt totalanslag på ett klokt sätt som gynnar just deras regions kulturliv. Det behöver ju inte vara likartat över hela landet. Det som är glädjande är att utskottet kunnat ena sig om att föreslå riksdagen att inte fortsätta att flytta pengar från länsmusik, länsmuseer och länsteatrar till projekt. Man skall alltså behålla nivån 2 % till de riktade insatserna. När jag ändå är inne på teater hade jag hoppats att i år få gehör för ett ökat anslag till Marionetteatern, men det har misslyckats. Teatern ägnar sig främst åt barnkulturen, och jag trodde att det var utskottets mening att i högre grad främja den åldersgruppen av s.k. kulturkonsumenter. Marionetteatern firar jubileum i år, 40 år, och det hade naturligtvis varit en utmärkt jubileumsuppskattelse att få ytterligare anslag. Men det får tydligen anstå något år. Jag tror att jag kan lova att vi inte kommer att släppa den ur sikte utan att återkomma. Vårt förslag var en ökning med 1 Beträffande Världskulturmuseet har det i flera år varit en het debatt, och jag måste erkänna att det som ny har varit ganska komplicerat att sätta sig in i den. Den innehöll ett antal komponenter som administrativ ledning, lokalisering av ledningen, lokalisering av museiföremål, anslagsstorlek och hopslagning av museer som hör ihop eller inte hör ihop. Det kändes som ett veritabelt hopkok. Nu tror jag att jag har lyckats bena upp härvan för mig själv. Jag har då kommit till den ståndpunkten att det är okej med ett världskulturmuseum i Göteborg, att den administrativa ledningen finns där och att föremål som finns i Stockholm inte permanent flyttas. Men jag har inte kunnat begripa hur man kan slå samman museer med så olika inriktning som de två etnografiska museerna, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet. Vad jag inte förstår är varför det inte kan ske utan att man får en gemensam ledning. Det verkar snarast vara ett slags tombolapolitik, där man stoppat ned några namn på museer i en hatt och sedan dragit lappar, och se - dagens hopslagning är etnografi, ett specialmuseum för konst och ett museum för samlingar uppbyggda kring antikens Medelhavskulturer. I det här ärendet, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 11. Men jag förstår inte, beträffande den reservationen, mellan vilka rader Charlotta Bjälkebring ser en människosyn som uppenbarligen, med tanke på hennes tonfall, är nedsättande. Jag kan inte begripa det. Jag går så över till ett annat museum. På Tjörn närmar det sig ett läge där alla beslut kommit på plats beträffande Nordiska akvarellmuseet. Det har redan kommit många bevis på uppskattningar, faktiskt från hela världen, och det kommer redan önskemål från konstnärer från Australien, USA, Brasilien etc. om att få hyra ateljéer och experimentverkstad. Det visar på vikten av att museet byggs och färdigställs. I veckan som gick fattade kommunstyrelsen på Tjörn beslut om att fullfölja sina åtaganden för några år framåt, och det innebär att ett frågetecken rätats ut. I vårt budgetförslag hade vi föreslagit 5 miljoner kronor ytterligare från staten i investering, vilket hade inneburit att det hade blivit mindre lån och därmed lägre kapital och driftkostnad. Herr talman! Slutligen - jag behöver beröra rätt många områden, eftersom jag är ensam folkpartist i utskottet - händer det mycket inom idrottsrörelsen för närvarande. Det är ett område som tilldrar sig stor uppmärksamhet. Samtidigt finns här en väldig vidd i verksamheten - från knatteidrotten och korpen, som förlitar sig till mycket stor del på ideella insatser, till de spektakulära mångmiljonärernas insatser, där det blir helsidesreportage och intervjuer i massmedierna och vi ser dem i helsidesannonser. Till vissa delar är idrotten en ren affärsverksamhet. Där kan finnas inslag av tricksande med ekonomiska ersättningar via s.k. skatteparadis samt kommande bolagisering som förhoppningsvis i sig kan hjälpa till att råda bot på missförhållanden. Så finns det andra delar som handlar om föräldrar som lastar bilen full med flickor eller pojkar för att åka till träningar eller tävlingar, om verksamhet där man turas om att tvätta svettiga fotbollströjor eller stå i kiosken på idrottsplatsen och koka och sälja kaffe. Det är inte så underligt att idrottsrörelsen står inför viktiga vägval och har behov av att dra upp något slags skiljelinje mellan det rent kommersiella och det ideella. I stora drag är naturligtvis idrottsrörelsen en enastående tillgång och har många betydande infallsvinklar som förebyggande hälsovård, gemenskap, fostran i demokrati och föreningsliv, inte minst en viktig faktor i integrationspolitiken. Även om vi ibland hör om rasistiska inslag inom idrotten, är motsatsen oändligt mycket vanligare. Det är väl få saker som kan förena så som en boll. Vi har i vårt budgetalternativ föreslagit en ökning av statsbidragen med 10 miljoner. Det kan tyckas att det inte är särskilt mycket, men det är en markering av att vi anser det väsentligt med ett samhällsstöd till idrotten, framför allt till barn och ungdomar och till breddidrotten. Allra sist, herr talman, yrkar jag för tydlighetens skull bifall till reservation 11 under mom. 21. I övrigt står jag självfallet bakom övriga reservationer från

Herr talman! Vad är kultur? Så här säger Egil Malmsten. - Kan inte mer kultur göra fler människor lyckliga? - Nej men fler lyckliga människor kan göra mer kultur. - Måste inte kulturen få berika människornas tillvaro? - Nej men människornas tillvaro måste få berika kulturen. - Men nog kan väl ändå fler människor höjas, om de får del av kulturen? Nej men om fler människor får ge sin del, kan kulturen höjas. - Men kulturen är väl ändå till för människorna? - Jo till men inte för. - Inte för utan genom människorna är kulturen till. - Genom dem till vilka den når. - Till dem från vilka den hämtas. Ty vad alla begär är ett samhälle som begär något av alla. Vad alla frågar efter är ett samhälle som svarar alla. Vad alla behöver är ett samhälle där alla behövs. - Vad hjälper överflödet den överflödige? Men till det samhället som alla sköter hör en kultur som alla möter. Ja till det samhället som många önskar hör en kultur som gror och grönskar. Vad är kultur? Den roll du spelar som en av samhällets humana delar. Vad är kultur? Det streck du ritar som en av samhällets profana bitar. För i det samhället där alla ingår är det kultur vad alla utför. Ja i det samhället som alla upptar är det kultur vad alla uppnår. Vad är kultur? Den bit du spisar, de steg du dansar och allt det du visar. Vad är kultur? Allt det du tänker, allt det du tar emot, allt det du skänker. "Å vara människa å gno å streta, å vara människa å tro å veta. e' inte bara de' å be å skrapa, de' e' vara me' å ge å skapa" Vad är kultur? Den roll du spelar för hela stycket som består av delar. Vad är kultur? Det streck de ritar till helhetsbilden som består av bitar. "Å vara människa å gno å streta. å vara människa å bo å eta e' inte bara de' å ha å peka, de' e' å vara me' Vad är kultur? Den eld som brunnit genom mörka tider och ej försvunnit. Vad är kultur? Allt det vi vunnit, när till framtidslandet vi tillsammans hunnit. För i det samhället står ej kulturen emot tekniken eller mot naturen. Nej i det samhället där alla blandas är det kultur att kunna andas. Vad är kultur? De steg vi vandra genom ensamheten för att nå varandra. Vad är kultur? Din röst som ropar, min röst som svarar och den kvast som sopar. Tack, herr talman, för att jag fick läsa upp Egil Malmstens dikt, vilken jag tycker präglas av livslust och en helgjuten tro på människan. För Miljöpartiet utgör just människans skapar och livslust utvecklingens inneboende kraftkälla. Därför borde varje investering i kultur uppföras på intäktssidan och inte på utgiftssidan. Grön kulturpolitik är att betona hela människan. Det gör vi bl.a. genom att föreslå ett tilllägg till de kulturpolitiska målen, nämligen att verka för en hållbar livsstil som utvecklar vår förmåga att hantera vårt liv med minskat beroende av myndigheter och snävt marknadstänkande, ett liv där vi samspelar med och inte härskar över naturen och inte ser varandra såsom objekt. Vår profil är tydlig. Handens och tankens arbete hör ihop och formas av hjärtat. En solidarisk kulturpolitik innebär att mer satsas på det som har mindre resurser eller på andra sätt har svårt att ta del av kulturlivet. Därför betonar vi vikten av att biljettpriser till de av samhället stödda kulturinstitutionerna hålls på en så rimligt låg nivå som möjligt. Vi betonar också vikten av ungdomsrabatter. De länsteatrar som håller nere sina biljettpriser till ungdomar så att de ligger i paritet med biljettpriset på bio får också ungdomar i publiken. Jag kan nämna By teatern som gott exempel, men det finns flera. Jag skulle önska att alla institutioner antog utmaningen om max biopris på teaterbiljetter. Miljöpartiet har för avsikt att driva den här frågan om ungdomsrabatter. Enligt uppgift kommer Riksteaterns nya rabattsystem att särskilt gynna ungdomar, och det tycker vi är bra. Att nyttja och njuta av kultur innebär inte bara att vi lever friskare och längre utan också kanske hjälper det oss att förstå vårt eget handlande och öka vår delaktighet i samhällsbygget. Den snabba materiella utvecklingen har medfört att inte hela människan har hunnit med, anser Miljöpartiet, att andlighet och mystik rationaliseras bort och urgammal kunskap om människan och hennes samspel med moder jord fallit i glömska. Vi menar att varje yttre kalhygge står för ett inre kalhygge. Herr talman! Konstnärernas och kulturarbetarnas ekonomiska villkor bör lyftas fram mer än vad som redan har gjorts. De utgör en stor låglönegrupp i samhället. Miljöpartiets syn på grundtrygghet och skattelättnader för småföretagare talar till den. Genomsnittslönen för en bildkonstnär är ca 12 000 kr i månaden. 25 % av bildarbetarna har en lägre inkomst än den, och en del har en årsinkomst som understiger 12 000 kr. Det är sant, och då talar jag om konstnärer som utbildat sig på Konsthögskolan. Inom låglönegruppen återfinns också de flesta kvinnorna inom konstnärsområdet. Det är väl ingen som blir förvånad av det. Här avser Miljöpartiet att fortsätta att driva på så att ytterligare medel kan omfördelas från AMS till kulturen så att arbetsmarknadspolitiken underställs de kulturpolitiska målen, och inte tvärtom. Så som det ser ut i dag får du inte som kulturarbetare arbeta med det du är utbildad till utan göra något annat för att inte snedvrida den arbetsmarknadsmässiga konkurrensen. Var och en inser att en bildkonstnär inte arbetar på någon marknadsmässig marknad och därför inte kan omfattas av de traditionella AMS-reglerna. För att öka efterfrågan på konst vill Miljöpartiet att företag ges rätt att göra avdrag när de köper in konst. Den här rätten är endast förbehållen den offentliga sektorn i dag. Om även privat sektor kan få räkna konst som en inventarie tror vi att stiltjen på konstmarknaden skulle upphöra. Samhällets utgångspunkt måste vara att ge förutsättningar för våra konstnärer och kulturarbetare att leva på sitt arbete. Förutan dem förkortas vårt liv, vilket nu också vetenskapligt bevisats av elever på Umeå universitet. Vet ni för resten att andelen kvinnliga författare endast är 32 %, medan kvinnor utgör merparten av bokkonsumenterna? En avveckling av bokmomsen bör inledas under den här mandatperioden. Det är en viktig jämställdhetsfråga, fler bör få råd att köpa böcker. Att de blir billigare och att konsumtionen ökar visar Finlands pågående avveckling. Dessutom snedvrids konkurrensen alltmer varefter fler köper böcker via Internet utan att betala någon moms över huvud taget. Vi återkommer till frågan i vår. Vet ni att andelen kvinnliga tonsättare i dag i Sverige endast utgör 27 %? Detta är en präktig skandal. Jag tror att det är därför som suget efter Hildegard av Bingen är så stort just nu. Att kvinnor och män saknar det kvinnliga utbudet så mycket att när de äntligen hittar en kvinnlig tonsättare så slukar de henne totalt, även om noterna är över 1 000 år gamla. Mer kulturpolitiskt riktade insatser behövs. Ett sätt kan vara att inom ramen för inkomstgarantier som fördelas för konstnärer skriva in att ett prioriterat mål skall vara att uppnå en jämn könsfördelning. Inom området teater, dans och musik är det värt att notera den frysning av fortsatt sparbeting på 2 % som utskottet har enats kring. Det innebär att teatrarna och länsmuseerna hypotetiskt sett får en uppskrivning med 1,85 % att fördela i löneförhandlingar i stället för en minuspost. Här vill jag yrka bifall till vår reservation nr 4 under mom. 8. Herr talman! Den blygsamma andel av offentliga sektorn som går till kulturområdet i dag drabbas i realiteten av ständiga nedskärningar i form av minskad eller utebliven löne och prisomräkning. När det gäller de riktade insatserna vill därför Miljöpartiet att åtminstone den andelen av bidragen som går till regionala och lokala kulturinstitutionerna skall erhålla likvärdiga uppräkningar som inom det övriga kulturområdet. Herr talman! När det gäller musik har Miljöpartiet aldrig accepterat ett förslag till minskat statsbidrag som riksdagen har beslutat. Vi föreslår igen en omfördelning inom kulturutskottets budgetram så att 19 miljoner kronor går tillbaka till hela Musiksverige. Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 10 under mom. 19. Här vill vi ha en översyn av all musikverksamhet, en kartläggning av musiklivet i Sverige och en analys av vad de påtvingade nedskärningarna har medfört. Faktum är att flera kommuner har slutat att erbjuda musikundervisning och att köerna till den frivilliga musikundervisningen har blivit längre i takt med att lärarantalet per intresserad elev har minskat. Även kostnaderna har ökat. Vi vill påminna om att våra nordiska grannländer har olika typer av lagstiftningar som garanterar barns och ungdomars rätt till kultur. Även barnkonventionens artikel 31 slår fast barnets rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Här återstår en del för Sverige att leva upp till. Folkmusikens ställning är på väg att successivt stärkas i Sverige, och det är inte en dag för tidigt. Vet ni att Väsen säljer mer i USA än i Sverige och att Garmarna gör stor succé i Tyskland? Här finns mycket att säga om amatörism och professionalism i befruktning, men det hinns inte med utan jag nöjer mig med att uttrycka Miljöpartiets glädje över att Sveriges första folkmusikcentrum nu koras. Grattis Tobo och alla nyckelharpsälskare! Miljöpartiet har omfördelat 4 miljoner kronor till Tobo, så att pengarna inte behöver tas från de lokala arrangörsmedlen. Vi kommer igen till nästa budget med ytterligare förslag till fler musikcentrum, för precis som det är i Norge och Finland vill vi ha fler än ett. Herr talman! Så vill jag hinna med att beklaga de rökridåer som motionärerna kring att riva upp beslutet från 1996 om att bygga ett världskulturmuseum i Göteborg har lagt ut. De som har motionerat om att riva upp beslutet vill ändå att ett nytt museum byggs i Göteborg, dock utan 29 miljoner i reformpengar, enligt moderaterna. Det nämns inte heller ett ord om att mer pengar måste till när det nya museet är byggt. Vilka andra museer skall få mindre pengar enligt er reservation? Moderaterna vill minska kraftigt på hela kulturbudgeten. Här inser var och en att det inte finns någon möjlighet att nå en majoritet. I den gemensamma reservationen från de borgerliga partierna berörs inte ekonomin med ett ord. Ni anser det självklart med samarbete, men redan i dag har museerna för lite pengar. Hur skall de kunna utveckla samarbete utan reformmedel? Och vem skall betala när det nya museet är byggt? Ni vill ju att det skall byggas. I kulturutskottets förslag finns nu krav på att verksamhetsbidraget skall höjas och att de fyra museerna skall ges lika förutsättningar vad avser personal och utställningar. Det är museernas särart som är det unika och nu ges ekonomiskt utrymme att samarbeta och sprida sin kunskap till alla landets länsmuseer och ut i världen. Miljöpartiet har tagit DIK-förbundets synpunkter på stort allvar, vilket framgår när man läser avslagstexten i anslutning till de borgerliga motionerna. Herr talman! Tiden är knapp. Till sist vill jag hänvisa till Miljöpartiets särskilda yttrande där det bl.a. står att vi vill ge samhällets stöd till den avgiftsfria och icke-kommersiella öppna kanalen. Vi tar även upp vår syn på framtida stöd till folkbildningen, och i övriga reservationer markerar vi Drottningholmsteaterns behov av ytterligare medel och vår syn på allmänna samlingslokaler. Vi anser att stödet till icke statliga kulturlokaler, som kraftigt har minskats under flera år, borde öka. Vi tror också att man här kan hitta lösningar där man kan innefatta stödet till samlingslokaler, dvs. den post som så pinsamt bara har försvunnit och som vi på vårt sätt har försökt att rädda. Vi återkommer i vårbudgeten om hur man kan gå vidare med den räddningsaktionen. Vi tror att det är en plump i protokollet och utgår ifrån att det kan bli en annan lösning. Mina vänner! Kära talman! Tänk på: Vad är kultur?

Herr talman! Det var nästan rörande att höra Ewa Larssons försvar för det nya världskulturmuseet och den organisation som nu är planerad, och detta efter att år efter år ha hört debatter här i kammaren då Ewa Larsson har sagt någonting helt annat. Det har inte bara varit debatter, utan det har väckts motioner och gjorts en KU-anmälan. Ewa Larsson valde att för Miljöpartiets räkning göra en egen KU-anmälan. Hon var rädd att hon inte var tydlig nog om hon gjorde den tillsammans med andra partier. Därför blev det två KU-anmälningar av kulturministerns hantering av detta ärende. Jag förstår att det känns svårt för Ewa Larsson, men jag skulle bara vilja ha en förklaring. Finns det något sakskäl som har lett till denna omsvängning? Eller är den enda anledningen samarbetet med regeringen, och att man därför inte tycker sig kunna gå emot i den här frågan? Annars är det så - vilket sägs i alla sammanhang, och jag har även hört kulturministern säga det - att kulturfrågorna inte ingår i samarbetet. De borde ju ha kunnat lyftas ut så att Miljöpartiet hade fått en chans att genomföra den politik som man har drivit så starkt under flera år.
Herr talman! Jag har inte hört någon här i kammaren i dag säga att hanteringen av detta ärende inte borde ha varit bättre. Det är också detta som min KU anmälan handlade om. Nu ser vi framåt. I stället för att riva upp ett gammalt beslut från 1996 har vi tagit DIK-förbundets synpunkter på stort allvar. Vi tycker att vi har fått gehör för DIK-förbundets oro. Det kommer att finnas ett ekonomiskt utrymme. Enligt den borgerliga reservationen finns det inte det. Ni vill bygga ett nytt världskulturmuseum i Göteborg, men ni har ingenting att finansiera detta museum med. Vilka museer skall få minskat anslag när det nya museet står klart? Inger Davidson beklagar mig, som tycker att jag är jätteduktig och att Miljöpartiet är jätteduktigt. Tillsammans med socialdemokraterna och Vänsterpartiet är vi nu eniga om en ekonomisk framtid för dessa museer som har det svårt redan i dag. Hur skall ni finansiera detta museum?
Herr talman! Det är ju bra att Ewa Larsson själv tycker att hon är duktig. Det måste vara skönt för självkänslan. På andra områden under samarbetet med regeringen har ni möjlighet att säga att ni återkommer. Men detta är faktiskt sista chansen när det gäller museiflytten. När kulturutskottet tidigare behandlade det här ärendet skrevs det i betänkandet: "Man måste räkna med att utskottet i vissa frågor kan få anledning att inom en relativt nära framtid återkomma till och eventuellt ompröva enskildheter i de nu gjorda ställningstagandena." Det vore inte alls märkvärdigt om man skulle komma fram att det här behövs en förändring. När det gäller anslagen har vi kristdemokrater föreslagit att Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet helt enkelt skall få behålla sina anslag och stanna kvar där de ligger i dag. Det skulle alltså inte bli någon förändring för dessa museer, och vi har inte sagt nej till de pengar som fattas för det nya världskulturmuseet. Det var svar på frågan om anslagen.
Herr talman! Det är ingen annan som har sagt någonting annat än vad Inger Davidson säger, nämligen att anslagen skall vara kvar. Det är precis samma pengar som betalas ut i lön i Göteborg i stället för i Stockholm. Det finns inget som säger att det med en ny chef på Statens konstmuseer hade blivit andra sparbeting. Vad vi har gjort nu är att vi har garanterat att de inte behöver ha ett sparbeting. Det är ju en förbättring av den situation som statens konstmuseer har i dag när det gäller den ekonomiska frågan. Vilka tror på den här idén? Jo, det gör ju Etnografiska museet i Stockholm, men där har man varit orolig för att det skall bli sparbeting, att man skall drabbas. Likadant tror Medelhavsmuseets ledning på idén, men är orolig för att deras egen verksamhet skall drabbas. Det som vi nu tillsammans tydliggör är att deras egen verksamhet inte skall drabbas. Tvärtom får de mer pengar för att utveckla sin kunskap och visa den kunskap de har, i Sverige och internationellt. 29 miljoner! Är inte det bra? Dessa pengar har inte ni i er reservation. Ni bara kastar bort de 29 miljonerna.

Herr talman! Jag tycker att Elisabeth Fleetwood är lite pinsamt, rörande orolig för mig. Hon borde tänka lite mer på vad hon själv säger, t.ex. när hon frågar var pengarna skall tas ifrån. Pengarna finns ju kvar, och det finns ytterligare 29 miljoner i reformpengar. När det gäller det nya museet i Göteborg - det museum som Elisabeth Fleetwood själv vill ha men som hon inte har finansierat - står det att nya pengar skall skjutas till. Om inte vi hade denna majoritet skulle man vara tvungen att finansiera det inom den museiram som finns i dag. Eller hur har Elisabeth tänkt sig det hela? Sedan när det gäller tjänsterna kan man ju fortsätta att köpa tjänster av varandra, och det gör man lämpligast där de är närmast. Det är så det brukar gå till, och det står också i utredningen att man självfallet skall kunna använda synergieffekter. I er reservation skriver ni att de inte skulle kunna gälla. Vem har sagt att de inte skall kunna gälla? Har Elisabeth Fleetwood läst utredningen över huvud taget?

Herr talman! Det är just det här som jag tycker är så pinsamt, att Elisabeth Fleetwood inte har läst att det är precis detta som står både i utredningen och i betänkandet. I majoritetstexten står det att även framdeles skall de fyra olika museerna med dess sektoriella olika kompetens ha likvärdiga resurser när det gäller personalutveckling och när det gäller utställningar. Har inte Elisabeth Fleetwood tagit del av detta? Ser jag speciellt överkörd ut? Det är väl i så fall ni den enda i kammaren som tycker.
Herr talman! Jag skall inte nu alltför mycket blanda mig i den senare debatten om Världskulturmuseet. Jag kan bara konstatera två saker. Det ena är att Moderaterna faktiskt är helt ensamma om att säga nej till de 29 miljonerna. Det är bara att läsa er egen partimotion och den sammanställning som är häftad sist till utskottets betänkande, där samtliga partiers yrkanden framgår. Det andra är att det här har hänvisats till olika, väletablerade människor på den internationella arenan som har haft olika synpunkter på detta. När det gäller de internationella utvärderarna valde utredningen att vända sig till tre stycken, som jag tror samtliga var accepterade och respekterade. Det var t.ex. den välkände norske museisakkunnige Magne Velure, som bl.a. var ansvarig för den norska museiutredningen 1996. Enligt den sammanfattning som har gjorts betraktar han sammanförandet som en professionell utmaning som är värd att pröva, så till vida att det ger olika museologiska perspektiv och bakgrunder för att belysa kulturell mångfald ur skilda aspekter. Så den internationella kören, som man försöker att utmåla, kanske inte är så särskilt mäktig. I vart fall finns det flera toner i den kören. Många har här inledningsvis talat om att det finns mycket som förenar i synen på kulturpolitiken. Även om det senaste replikskiftet inte gav uttryck för detta, så är det trots allt så. Men det finns också någonting som skiljer - en ideologisk skiljelinje - nämligen den kultursyn som Moderaterna ger uttryck för och den huvudfåra som de andra partierna står för. Det gäller exempelvis i målen för kulturpolitiken, som alla partier var väl överens om, men Moderaterna valde på någon punkt att mäla sig ur. Det är klart att här har enigheten ett värde. Det har också ett värde att Moderaterna markerar var de står i den politik som sedan skall föras i landsting och kommuner. Jag tror inte att riksdagen kan beordra några mål för det som ligger utanför den statliga sfären. Men målen kommer att tjäna som riktlinjer när kommuner och landsting arbetar med kulturpolitiska frågor, likaväl som de självfallet också uppmärksammas av studieförbund, fackliga organisationer och ideella organisationer när de arbetar med kulturfrågor. Jag brukar ofta knyta an till just de kulturpolitiska målen, därför att det är den debatten som i nästa steg leder fram till vilka resurser man vill avsätta. Det leder också till att vi politiker kommer att nagelfaras mer, om vi själva har varit med om att sätta upp mål. Man frågar sig: Hur blev resultatet? Känner man igen målen i förhållande till den kulturpolitik som förs? Vi kan inte vara nöjda. När målet sattes upp 1996 hade socialdemokratin övertagit regeringsansvaret 1994. Det var en mycket besvärlig ekonomisk situation. Inger Davidson tyckte att det var en bra kulturpolitik som hade förts under den här perioden. Det fanns delar i den som var bra. Bl.a. var det mycket bra att riksdagen tog initiativet att genomföra en kulturpolitisk utredning som fastställde de här målen. Det var något som inte den dåvarande regeringen var särskilt lycklig över. Det tillhör de bättre saker som hände under den mandatperioden. Till de sämre saker som hände under denna mandatperiod hörde neddragningen på folkbildningens område. Jag tror uppriktigt sagt inte att Inger Davidson är särskilt stolt över att den neddragningen skedde. Inger Davidson borde i så fall vara mer besvärad över att Moderaterna nu fortsätter att skära i folkbildningen. Nu skall man skära i folkbildningen med närmare 300 miljoner kronor. Det är ett exempel på en sådan neddragning som jag då tyckte var dålig. Om man tittar på de områden där det under den tidigare socialdemokratiska mandatperioden har skett satsningar så har det gällt det statliga stödet till litteraturen och läsandet. Det har ökat kraftigt. Det gäller inte minst stödet till barn och ungdomslitteratur. Då är det faktiskt viktigt med tillgängligheten till litteraturen som en nyckel in i stora delar av den värld som kulturella upplevelser och andra upplevelser står för. Men samtidigt är vi i en situation där vi har närmare en halv miljon människor som är dyslektiker, som alltså har läs och skrivsvårigheter. Då säger Moderaterna: Vi vill minska stödet till litteraturen med 33 miljoner kronor. Då skulle jag gärna vilja ställa en fråga till Elisabeth Fleetwood, som säger att kulturen ger ett djupare värde och innehåll i den enskildes liv. Varför vill då inte Elisabeth Fleetwood vara med och ställa upp på detta för alla människor? Det går ju igen på det ena området efter det andra där man vill skära; här på folkbildningen, här på litteraturen. När det gäller den verksamhet runt om i landet som t.ex. Riksteatern bedriver har vi ytterligare ett exempel på något som Moderaterna med glädje kastar sig över. När det gäller satsningar i övrigt som har skett under den tidigare mandatperioden kan jag peka på det regionala stödet till bl.a. teater, dans och film. Konstnärernas villkor har förbättrats. Vi har för första gången efter det att kulturutredningen lagt fram sitt betänkande fått ett arkitekturpolitiskt program i Sverige. Det kommer Eva Arvidsson att tala mer om senare. Pengar har anslagits till museernas arbete mot främlingsfientlighet och rasism. Nu diskuteras att inrätta ett särskilt museum om Förintelsen. Intresset för kulturarv och kulturmiljö har ökat. Där kan jag särskilt peka på den satsning som nu sker för att dokumentera vårt industrihistoriska arv. Så kan man fortsätta uppräkningen. På TV-området pågår ett intensivt arbete för att förbereda marksänd digital TV och radio. I betänkandet föreslår utskottet att vi skall höja TV-avgiften med 36 kr. Till detta säger Moderaterna nej. Man vill inte ha en utvecklande public service. Man säger nej till satsningen på den marksända digitala TV:n. Man vill inte ha denna teknikutveckling. Det som är obegripligt är att Elisabeth Fleetwood talar om kulturens djupare värde och innehåll i den enskildes liv samtidigt som hon på alla de områden som är väsentliga för den enskilde, och som det allmänna kan påverka, säger nej. Man vill i stället kommersialisera TV 2. Man vill sälja ut P 3 i Sveriges Radio. Jag skall ta upp ett annat exempel där partierna ännu inte har bekänt färg, eftersom det är så färskt. Det gäller just filmen, som har varit uppe här tidigare. Svensk film är på uppgång nu. Det räcker att jag nämner filmen Fucking Åmål som exempel. Filmen är betydelsefull som ett konstnärligt uttrycksmedel. Den är också av vikt för den regionala utvecklingen och tillväxten. Jag tycker att den utredningsman, P-O Enquist, som nu har lämnat sitt betänkande har gjort ett mycket värdefullt arbete. Jag har bara en synpunkt så här initialt. De gäller det här stödet, de tio kronorna, till biljetterna. Om man vill satsa på film, på att utveckla film och på att filmen skall nå runt hela landet, är jag inte säker på att detta är den bästa vägen. Gör tankeexperimentet att Filmstaden i Stockholm kanske har 1 000 personer under en dag. Då får de en extra intäkt på 10 000 kronor kan man säga. Samtidigt visar man på biografen uppe i Gällivare en film som man har kanske 20 personer på. Då tjänar man alltså 200 kronor den vägen. Kanske skall vi i stället satsa mer på att på ett tidigt stadium göra fler kopior av filmen så att den snabbare kan nå ut på ett bredare sätt. Jag skall kommentera ytterligare några punkter i utskottets betänkande. En punkt är utskottet helt överens om. De gäller ett upprepande av det tidigare ställningstagandet om Statens sjöhistoriska museer. Det gäller det beslut som fattade i våras om att ledningen skall lokaliseras till Karlskrona. Nu anmäler regeringen i budgetpropositionen, utgiftsområde 17, att man skall göra en utredning omkring detta. Utskottet understryker, och uttalar enigt, vikten av att det sker en skyndsam beredning av detta ärende. Jag tycker ärligt talat inte att det är så mycket mer att vänta på. Men det kan hända att det finns andra faktorer, som jag inte känner till, som avgör det. Frågan om bidraget till de allmänna samlingslokalerna har varit upp och diskuterats ur olika synvinklar. Inger Davidson vill att man skall ha detta stöd men att man skall använda sig av uppsökarpengarna. Jag tycker att det är lite tragiskt, faktiskt, att man från Kristdemokraterna driver den här linjen - av den enkla anledningen att detta ju är pengar som går till att få in människor i kunskapslyftet, människor som är arbetslösa, människor som är lågutbildade. Menar vi allvar med synen på alla människors lika värde, varje människas okränkbarhet, så är det faktiskt viktigt och rimligt att man har ett sådant stöd. Det är väl självklart att de anställda skall kunna utnyttja denna möjlighet, och det är alldeles självklart att de skall kunna göra det genom sina egna organisationer. Jag förstår inte det resonemanget som man från borgerlig sida, också från kd:s sida, för i det här sammanhanget. Regeringens förslag i fråga om samlingslokalerna var dåligt. Det är skälet till att nu Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i majoritet går fram med ett annat förslag till riksdagsbeslut på den här punkten. Man kan beklaga att en del av de pengar som finansierar räddningen av bidraget tas från folkbildningen. Det är 10 miljoner kronor. Men vi kommer nu självklart noga att följa anslagsutvecklingen framöver på det här området. Det gäller både samlingslokalerna och folkbildningen. Förhoppningsvis, vill jag uttala till regeringen, skall vi slippa att göra den här typen av brandkårsutryckningar i fortsättningen. Herr talman! Jag nämnde tidigare att det finns en bred enighet i kulturpolitiken med undantag för Moderaterna. De vill skära i kulturbudgeten med 570 miljoner kronor. Det är självklart att detta får drastiska följder. Bidraget till ungdomsorganisationerna skall man skära ned med 55 miljoner kronor till 40 miljoner kronor. Folkbildningen har jag nämnt tidigare. Där är det minus 298 miljoner kronor. Detta nämner inte Elisabeth Fleetwood med ett ord i sitt anförande här. I stället säger Moderaterna i sin motion att staten skall renodla sitt ansvar för olika kulturverksamheter. Varför använda beteckningen "renodla" när det handlar om nedskärningar? Vad är det för typ av nysvenska som ni försöker att lansera från er sida? När Moderaterna säger att staten skall renodla sitt ansvar för kulturen ger man intryck av att kommuner och landsting i stället skall ta ansvaret. Men det vet vi ju att man inte vill. Man skall i stället renodla ansvaret också i landstingen, så att dessa egentligen bara skall syssla med hälso och sjukvård. Och så fortsätter man hela vägen. I Aftonbladet den 4 december framgick det att det moderatledda styret i Stockholm vill renodla kulturverksamheten - alltså skära ned den. Anslaget till folkbildningen skall minska med 10 miljoner. Nu hoppar Inger Davidson upp i talarstolen och säger att här satsar minsann den nya majoriteten i Stockholm 10 miljoner kronor på kulturskolan. De tycker jag är bra. Det kan man gärna göra. Men varför skall man sno de pengarna från folkbildningen? Vi vet att de som drabbas är ungdomar, som nämnts tidigare, som spelar i rockband. Det är pensionärer som studerar för att nå just det som Elisabeth Fleetwood är ute efter, att få ett djupare värde i sitt liv. Det ger ett större innehåll i den enskildes liv. Så fortsätter den moderata kulturpolitiken med Rikskonserter och Riksteatern. Beträffande Riksteatern föreslår man en nedskärning med 120 miljoner kronor. Jag skulle kunna fortsätta denna uppräkning, men det skall jag inte göra. Jag vill citera vad folkpartisten Carl-Johan Wilson, som, tyvärr höll jag på att säga, har lämnat riksdagen, sade i ett anförande förra året. Han sade följande: "Det är klart att det skulle märkas i svenskt kulturliv om Moderata samlingspartiets kulturpolitik skulle förverkligas. Ni framför ett förslag om en kulturfond till vilken allmänheten skulle kunna skänka pengar och som genom att staten tillskjuter lika mycket skulle kunna tillföra resurser till kulturlivet. Det är en god tanke, men tyvärr tror jag inte att vi kan bygga svenskt kulturliv på gåvor eller på att det i dödsannonserna står: I stället för blommor, tänk på statens kulturfond." Jag har stor respekt för Elisabeth Fleetwood när det gäller hennes personliga syn i många kulturpolitiska frågor. Men hur kan Elisabeth Fleetwood delta i denna moderata röjarskiva, eftersom det är detta det handlar om?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

Fru talman! Jag skall inte ge mig in på skatteresonemang nu. Men det är klart att det tyvärr går en skiljelinje där också mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Om det skall bli aktuellt med någon förändring av skattesystemet är det självklart inte i första hand de bäst ställda som vi tänker på. Jag skall nu återgå till att diskutera kulturfrågorna. Poängen är ju att när ni vill skära i kultursektorn så kraftigt som ni vill göra - närmare 600 miljoner kronor - och det var någon här i kammaren som räknade ut att det var 8 % på ett bräde. Vad är det då som ni ger er på? Ja, det är ungdomarna. Stödet till deras organisationer skall mer än halveras - minus 50 miljoner kronor. Ni ger er på den statliga kulturaktivitet som kan nå ut över hela landet, t.ex. satsningen på Riksteatern. Ni ger er på den verksamhet som syftar till att stimulera de svagaste i samhället, dvs. lågutbildade och arbetslösa, och deras möjlighet att delta i kunskapslyftet. Ni ger er på folkbildningen, som har en verksamhet runt om i landet och som faktiskt ytterst i stor utsträckning har lagt grunden för och byggt upp den svenska demokratin. Jag tycker att detta är beklagligt, men det är ett uttryck för en människosyn. Och det var det som jag knöt an till i mitt anförande beträffande det som Elisabeth Fleetwood sade tidigare, nämligen att kulturen ger ett djupare värde och innehåll i den enskildes liv. Men detta djupare värde och innehåll i den enskildes liv skall ju omfatta alla människor, om man har en demokratisk kultursyn. Då kan man inte godtyckligt sätta upp gränsen och säga: Hit men inte längre. Det går inte. Slutligen hänvisade Elisabeth Fleetwood till Kulturutredningen. Det tycker jag är bra. Jag delar den verklighetsbeskrivning som Elisabeth Fleetwood gör, nämligen att vi fick ge och ta. Det är ju det som är demokrati - beslut genom diskussion. Jag tycker ärligt talat att Elisabeth Fleetwood borde ha mer inflytande över Moderata samlingspartiets kulturpolitik och kultur och bibliotekshuliganerna ett mindre inflytande.

Fru talman! Min människosyn är följande: Alla människor har lika värde. Varje människa är okränkbar. Och jag ansluter mig gärna till det som Elisabeth Fleetwood sade i sitt huvudanförande, nämligen att kulturen ger ett djupare värde och innehåll i den enskildes liv. Men varför sätter ni då upp sådana gränser, så att de sämst ställda blir de som får minst möjlighet att komma i åtnjutande av det som den statliga kulturpolitiken satsar på, när vi vet att Sverige också i detta avseende tyvärr är ett klassamhälle? De som är lågutbildade och de som bor i glesbygd, för att ta en social och en geografisk dimension, får den minsta delen av detta. Har man nämnda människosyn borde konsekvensen bjuda att det är där som vi skall satsa mera. Men inget av de moderata förslag som jag här har tagit upp ger ett uttryck för detta. Sedan vill jag be kammaren och framför allt Elisabeth Fleetwood om ursäkt om jag gav intrycket att jag ville fly från skattefrågan. Självklart är det inte så. Elisabeth Fleetwood tog här i kammaren i sitt huvudanförande upp Stiftelsen framtidens kultur men jag vill erinra om att utdelningen beträffande de pengarna beskattas med betydande belopp, något som faktiskt är resultatet av det beslut som riksdagen fattade under den moderatledda perioden, antagligen på förslag av den dåvarande kulturministern.
Fru talman! Jag börjar med finansieringen av samlingslokalerna. Vi är alltså överens om att det bör finnas ett statligt anslag till samlingslokalerna. Jag måste säga att jag blev väldigt förvånad när regeringens proposition kom och jag läste det här förslaget. Vi gjorde små nedskärningar under den tid då jag hade ansvar för den här frågan. Då var det alltid debatter i riksdagen. Man fick omedelbart frågor om hur man kunde tänka den hemska tanken att över huvud taget röra detta anslag, som föreslagits bli borttaget. Jag föreslog då en annan finansiering, nämligen att man skulle kunna använda de s.k. uppsökarpengar som går till LO och några andra organisationer. Jag blev förvånad över de brösttoner som Åke Gustavsson tog till när han började tala om människosyn. Min människosyn handlar inte om det är LO som får pengar för att göra den uppsökande verksamheten, som jag tycker är viktig, eller om det är någon annan som får pengar, exempelvis de studieförbund som jobbar mycket bra med att gå ut och hitta människor som inte direkt är motiverade att studera men som så småningom tar sig in i kunskapslyftet därför att studieförbunden bedriver ett så bra arbete på det här området. Det handlar alltså inte om att människor inte skall uppsökas. Frågan är vilka som skall göra det och om inte LO har tillräckligt med pengar för att i så fall kunna göra det inom sin ordinarie verksamhet. Jag vidhåller att vi sammantaget hade en bra kulturpolitik under åren 1991-1994, och jag vet också att nedskärningar då gjordes men sådana görs också nu. Jag skulle vilja ta upp ett område som jag inte hörde att Åke Gustavsson var inne på, nämligen länsmusiken där man skär ned med 50 miljoner kronor på två år, där orkestrar får lägga ned, där heltidsanställda musiker inte kan vara heltidsanställda och där deltidsanställda får sluta. En orkester måste, för att fungera, också få tid att repetera. Det handlar ju inte bara om de uppvisningar som vi gärna njuter av, utan det handlar faktiskt också om att man behöver dagtid för att ägna sig åt repetition. Det här har slagit väldigt hårt mot musikverksamheten. Jag tänker inte tala om människosyn men det är lite frestande att dra in den saken. Skall inte alla människor få ha möjlighet att ta del av musik i hela Sverige?
Fru talman! Beträffande musiken vill jag säga att inom ramen för Statens kulturråds myndighetsansvar pågår en översyn av effekterna på nedskärningen. Det handlar då om hur länsmusiken fungerar och hur orkestersituationen är i vårt land. När de utredningarna är klara tror jag att vi har ett hyggligt sakunderlag för att diskutera frågan. Jag kan också, som en personlig bekännelse, tilllägga att jag inte är överlycklig över det här. Riksdagen lyckades förra mandatperioden bromsa en del av den nedskärning som då var aktuell och det tycker jag är bra. Det kan nog finnas anledning att fundera lite i de här sammanhangen. När det gäller uppsökarpengarna är det på det sättet att både Inger Davidson och jag har fått brev från organisationer - i det här fallet LO och TCO - där man redovisar hur pengarna har använts. Utöver dessa organisationer används pengarna för uppsökande verksamhet via SACO, Yrkesfiskarnas riksförbund och LRF - om jag kommer ihåg rätt. Under våren kommer det att göras en sammanställning som redovisar hur pengarna har använts. Jag tror mig veta, åtminstone av det som Inger Davidson och jag hittills har sett, att pengarna är mycket väl använda om vi menar allvar med att vi skall nå ut till de svagaste, dvs. till låginkomsttagare, arbetslösa och lågutbildade, för att få in dessa i kunskapslyftet.
Fru talman! Det är bra att man har lyckats bromsa nedskärningarna något tidigare här i riksdagen. Det är också bra med den här översynen, som vi stöder. Men en orkester som lagts ned får man inte så lätt tillbaka. Det är möjligt att det går att bygga upp nytt så småningom men jag tycker faktiskt att det är tragiskt med den utveckling som vi har sett på musikområdet, beroende på de stora nedskärningar som kommit så snabbt. Beträffande LO-pengarna, om vi nu skall kalla dem för det, skall vi få en sammanställning. Det är bra. De här organisationerna har ju tidigare fått 80 miljoner kronor att dela på. Jag hoppas att de pengarna verkligen har gått till det som man har sagt att de skall gå till. Där tvivlar jag inte, och jag hoppas att sammanställningen skall visa på detta. Frågan är om pengarna behövs också ett tredje år när det finns studieförbund som redan har den här verksamheten. Frågan är också om de inte inom sin ordinarie verksamhet - det handlar ju inte om fattiga organisationer - skulle ha kunnat göra motsvarande insats utan att riksdagen anslår ett så stort belopp som 40 miljoner kronor för tredje året i rad.
Fru talman! I detta sista replikskifte oss emellan skall jag vara ganska låg i tonen så att säga. Den sakliga bakgrunden till besparingarna på länsmusiken har varit att den varit väldigt tung i förhållande till andra statligt finansierade länsinstitutioner. Nu får vi se vad som händer med utredningen. Sedan några ord om uppsökarpengarna, som jag föredrar att kalla pengarna i fråga. De används i stor utsträckning också i samverkan med studieorganisationerna lokalt. Det är alltså självklart att det finns en samverkan där. Ytterst handlar det om att kunna få in människor för att delta i kunskapslyftet. Om det har fungerat dåligt på några platser får vi titta på det i utredningen. Om vi inte ser att det kan finnas förutsättningar eller intresse för att i de fallen åstadkomma en förbättring eller en vilja att göra något åt detta tycker jag naturligtvis inte att det är bra att de får pengar. Det är alltså upp till de organisationer som nu tar emot pengarna att göra en sådan redovisning. Om den inte är tillfredssställande får vi se över fördelningen. De papper som vi i det här fallet har sett från Landsorganisationen och TCO visar att det är mycket väl använda pengar. Dessutom finns här ett könsperspektiv. Det är nämligen kvinnorna som i största utsträckning är i den här situationen och som blir de som mest kommer att delta i kunskapslyftet. Detta är också en viktig aspekt apropå detta med människosyn.

Fru talman! När de kulturhistoriska museerna en gång skapades skedde det i en brytningstid som i omfattning, om än inte i tempo, påminner om den tid som vi nu befinner oss i. Sverige och Norden var här föregångsländer. Det gällde att dokumentera, att beskriva och att bevara den borttynande allmogekulturen, bondekulturen, när vi gick in i det industriella 1900-talet, i industrisamhället. Nordiska museet i Stockholm var först men följdes snart av liknande museer i Norge och Danmark. Som ni alla kommer ihåg firade Nordiska museet alldeles nyligen 125-årsjubileum. Samtidigt som uppdragen till dessa nya kulturhistoriska museer handlade om att bevara resterna av ett förgånget samhälle var det i allra högsta grad framåtsyftande. Alltså: Utan rötter, ingen framtid. Bevarandet i sig syftade till att forma en nationell identitet i en tid när nationalstaterna var det viktiga - det som skulle växa fram, det som skulle ge trygghet och sammanhållning. Det handlade om att skapa en bas för Sveriges omvandling från en agrar nation till en industriell nation. Etablerandet av dessa kulturhistoriska museer var i högsta grad en ideologiskt laddad omställning. I dag befinner vi oss återigen i en ny tid, en slags brytningstid. Vi lämnar ett hundraårigt industrisamhälle bakom oss. Industrin kommer att finnas kvar, men den kommer att se så annorlunda ut. Vi rusar med hög fart in i något som är nytt ur flera olika synvinklar. Det handlar om nationsgränser som i hög grad förändras, upplöses, värderas annorlunda. Det handlar om geografiska avstånd som ser helt annorlunda ut i dag än de gjorde för hundra år sedan. Det handlar om globaliseringen, att vi är en del av en värld. Det handlar om en oerhört snabb teknikutveckling. Det handlar om att även Sverige är ett mångkulturellt land. Det är egentligen denna förändring som ställer nya krav på vårt sätt att hantera kulturarvet och därmed även museiverksamheten. Här ligger den stora utmanande uppgiften för Statens museer för världskultur, men naturligtvis också för liknande museer som planeras och växer fram i andra delar av världen. Detta är inget unikt för svenska förhållanden. I diskussionen om detta nya museum har det förekommit mängder av mytbildningar. Jag kan inte här gå in på alla och försöka jäva dem. Jag tycker att jag har försökt att göra det under flera års tid, men det tränger liksom inte igenom. Det har också funnits mängder av misstänkliggöranden. I debatten har det ofta talats om högkulturer som inte skulle kunna blandas med det man kallar för lågkulturer eller primitiva kulturer. Jag tycker att Charlotta Bjälkebring gjorde en mycket intressant utvikning som visade just att dessa primitiva kulturer placerades tillsammans med djuren på Naturhistoriska riksmuseet. I dagens Dagens Nyheter kan man läsa anklagelser om att ett museum som vi tycker är intressant när det gäller hur man använder den nya tekniken, nämligen Museum of Civilization i Ottawa, kommer att vara förebild för ett MacDonaldfierat världskulturmuseum. Det är självfallet inte sant. Det finns inget stöd i sak för en sådan utveckling, och det finns ett mycket begränsat stöd för de experter som framhåller att resultatet skulle bli en sådan utveckling. Elisabeth Fleetwood glömde nämna att en av de tre särskilda internationella utvärderarna, Magne Velure, som också Åke Gustavsson påminde om, var mycket positiv till Statens museer för världskultur. Mängder av experter, dock väldigt få som är knutna till de berörda museiinstitutionerna i Stockholm, är mycket positiva. Det är inte alls så, Elisabeth Fleetwood, att politiker anser sig veta bäst. Däremot måste man orka lyssna, även till dem som inte har tillgång till medierna och politikerna i Stockholm. Det har vi gjort. Jag lyssnade på ett utmärkt program i P 1 i torsdags. Där fördes en levande diskussion om de möjligheter som ett statens museer för världskultur kan innebära. Jag skulle vilja rekommendera Elisabeth Fleetwood att lyssna till detta och även ta del av alla de artiklar och alla de vittnesbörd som finns om vilken fantastisk och seriös idé detta är. Sverige har många museer som alla har sina ansvarsområden, ofta från ett mycket tydligt avgränsat disciplinärt perspektiv. Men dagens samhällssituation kräver helt nya sätt att definiera relevant kunskap och nya utgångspunkter för museernas verksamhet. Den nya museimyndighetens viktigaste utgångspunkter är de jag försökte beskriva, att vi lever i en annan tid. Det handlar om det mångkulturella, de internationella perspektiven, men också om den breda forskningsanknytningen på kulturhistorisk bas. Statens museer för världskultur skall precis som alla andra museer ägna sig åt att vårda, samla och tillgängliggöra, att samverka, använda ny teknik osv. Det handlar alltså om ett ansvarsmuseum inom de delar av kulturhistorien som rör kulturer med ursprung utanför Sverige. Man kan diskutera lokaliseringsorten. Göteborg har flera fördelar. Här finns väl etablerade nätverk mellan museer och universitet. Här finns också en väl etablerad forskning med inriktning mot kulturarv i mångkulturella frågor.

Det handlar om kopplingar både till sektoriell och till tvärsektoriell forskning som skall eftersträvas i det nya museet, vilket ger nya utvecklingsmöjligheter både för de fyra museer som ingår och för universitetsinstitutioner. Mot den bakgrunden är det också mycket viktigt att de fyra museerna, Folkens museum - etnografiska, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet och Göteborgs Etnografiska museum ingår i den nya myndigheten, inte för att de är lika, utan därför att de kompletterar varandra. Alla dessa museer har samlingar med både konsthistoriskt, arkeologiskt och etnografiskt material. De fyra museerna har visserligen specialiserat sig på olika aspekter, men gränserna går inte att precisera. Nu kan vi i stället för tårtbitar få sammanhang utan att förlora i kvalitet. Det är i högsta grad en viktig kulturarvsfråga. Det är en viktig kulturpolitisk fråga, precis som det är en viktig kulturpolitisk fråga om vi vill hålla fast vid en gemensam nationellt finansierad kulturpolitik, där folk är beredda att betala skatt för en statlig kulturpolitik och inte upprörs över att drygt 80 % av statens museianslag går till Stockholm, och landet i övrigt får dela på resten. Självklart måste de flesta nationella institutionerna ligga i huvudstaden. Men det kan inte vara förbjudet att skapa nya verksamheter utanför Stockholm, där man samarbetar och ingår i samma myndighet, även om myndigheten ligger utanför Stockholm. Det är också ett faktum att en majoritet av riksdagen står bakom detta förslag. Det är inget udda förslag. Det är inget extremt förslag. Redan Museiutredningens betänkande Minne och bildning redovisade tankar kring den typ av verksamhet som det här handlar om. I remissvar till Kulturutredningen återfanns samma tankar. Och hanteringen av världskulturmuseifrågan har sedan noggrant granskats av KU. Man har inte funnit någonting att anmärka på när det gäller regeringens, Kulturdepartementets eller min hantering av denna fråga. Självfallet har vi också haft kontakt med de chefer och den personal som det handlar om. Jag har inte i samtliga fall haft den kontakten alldeles själv, men det har förekommit mängder av kontakter. Jag måste också konstatera att det inte fanns någon reservation från experterna när Världskulturmuseikommittén avlämnade sitt slutbetänkande. Jag vill också noga tala om att det finns många som kanske inte vågat, inte velat komma fram med de positiva synpunkter som de har på Världskulturmuseet.

Därför börjar av sig självt flera tankeprocesser hos mig, som jag hoppas kanske kunde komma projektet tillgodo." Jag hoppas verkligen att vi skall få möjlighet att tillsammans med Bengt Peterson se till så att en del av hans idéer också kan realiseras. Det finns alltså olika bilder av verkligheten. Det är bara en bild som har synts i den politiska debatten och som har kommit fram i medierna. Det är ledsamt. En administrativ chef har utsetts för detta nya Statens museer för världskultur. Namnet kommer att presenteras på torsdag eller fredag. Jag har inte mandat att lämna ifrån mig det här i riksdagen. Det är en mycket kompetent person. Styrelsen kommer att vara utsedd till årsskiftet. Däremot har jag inte ansett att det har varit etiskt försvarbart att gå så långt att vi skulle anställa en chef för detta museum innan klubban har fallit efter denna debatt. Dessutom är det så att de chefer eller chefspersoner som vi har fört vissa underhandssamtal med endast har varit intresserade av att tillträda tjänsten om samtliga fyra museienheter ingår. Det är förklaringen till att vi sannolikt inte kommer att klara själva chefsfrågan till den 1 januari. Men styrelsen och den administrativa chefen finns där. Dessutom sköter Kammarkollegiet löner och allt annat som rör ekonomin för de befintliga museienheterna under början av 1999. Dessutom har vi valt att låta pengar ligga kvar inom Statens konstmuseer och Statens historiska museer för att de skall klara de administrativa kostnaderna under en övergångsperiod i början av året. Så jag tror faktiskt att vi har tänkt på det mesta. Jag vill också säga att jag inte tycker ett dugg synd om Ewa Larsson. Hon har varit mycket konstruktiv när det gällt att se till att lugna personalen. Jag tror att vi alla, självfallet även jag, har velat åstadkomma detta. Det Ewa Larsson har drivit är frågan om pengar. Det enda sättet att definitivt lugna personalen är att slå fast att det skall till ytterligare pengar i en preciserad budget före nästa val. Det är det säkraste sättet; det är så att säga hårdfakta. Det räcker inte med att jag har deklarerat att vi kommer att tillföra ytterligare medel så att museerna skall kunna bedriva sin verksamhet. Men nu har Ewa Larsson verkat för att detta finns med i utskottets betänkande, och det tycker jag är alldeles utmärkt. Charlotta L Bjälkebring har i ett tidigare skede bidragit i allra högsta grad till att detta mycket spännande museum nu äntligen kan komma till stånd. Min egen partigrupp har varit oerhört konstruktiv. Men jag vill också säga att jag är lite ledsen över att Centerpartiet inte finns med, därför att Christina Rogestam, med ett förflutet som centerriksdagsledamot och aktiv i Regeringskansliet för Centerpartiet, har som ordförande i Världskulturmuseikommittén gjort ett fantastiskt jobb. Alvar Persson, Centerns ledamot i denna kommitté, talade om för mig när vi träffades för någon månad sedan att det här är det absolut roligaste uppdrag han har haft att arbeta med i hela sitt liv. Jag tycker att det är väldigt synd att det inte har trängt in i den centerpartistiska riksdagsgruppen. Jag fick mängder av andra frågor. Jag hoppas att jag har möjlighet att återkomma kanske i replikerna framöver, för jag förstår att min talartid är ute.

Fru talman! Det var inte mycket i sak att gå in på i Elisabeth Fleetwoods replik, men däremot är jag glad över att Elisabeth Fleetwood ger mig tillfälle att jäva en av de myter som spritts i olika sammanhang, nämligen att det här skulle grunda sig i en Stockholmsfientlighet. Jag är visserligen inte född i Stockholm, men jag har bott mer än hälften av mitt liv i Stockholm. Mina barn är stockholmare. Deras framtid kommer att ligga i Stockholm. Jag älskar Stockholm. Även i fortsättningen måste många av de nationella kulturinstitutionerna - dock inte alla - ligga i Stockholm och vara motorer för kulturlivet i hela landet. Mot den bakgrunden tycker jag att det är så oerhört viktigt att icke provocera människor genom att hålla undan spännande nyetableringar och funderingar som dessa som nu kommer att realiseras i Världskulturmuseets form. Det finns så mycket spännande också, i andra delar av landet.

Fru talman! Vi är fortfarande inne på kapitlet mytbildning. Jag kan bara konstatera att även om jag icke personligen har deltagit i varje samtal som har skett med representanter för personal, DIK-förbundet och de berörda museicheferna har det förekommit oerhört många kontakter. Det är ett faktum. Hanteringen av kulturpropositionen skilde sig inte från hanteringen av andra propositioner där det var en väldig tidspress. Det var det i det här fallet. Det var ett antal propositioner som den hösten fick möjlighet till s.k. förkortad delningstid. När det gäller de utrivna sidorna känns det tröttsamt att behöva tjata om detta. Det revs ut två sidor i en första delning av de kanske tio delningar som vi gjorde av kulturpropositionen. De handlade om Sjöhistoriska museet. Jag kan försäkra riksdagen att jag är beredd att gå ed på detta. Det var ingenting som jag personligen gjorde utan ett antal tjänstemän. Den ansvarige tjänstemannen för hela denna procedur med delning och det som är viktigt att det går rätt till var vår rättschef Marianne Eliasson, numera regeringsråd. Jag kan försäkra att hon icke skulle ha tillåtit att vi inte följt reglementet till punkt och pricka.

Fru talman! Jag vet inte hur Ewa Larsson uppfattar kulturministerns beröm. Frågan är om hon inte borde uppfatta det som en judaskyss. Jag har en viktig fråga till kulturministern. Vad är världskultur? Jag fick den frågan själv och blev ganska ställd. Sedan har jag försökt fråga andra som sysslar med kultur, men ingen har egentligen gett mig något svar, utan man har svarat att man inte riktigt vet. När Ravi Shankar fick Polarpriset i våras, tror jag att det var, fick han det därför att han skapade världsmusik. Det var motiveringen. Men när han tog emot sitt pris sade han: Jag spelar bara klassisk indisk musik. Det uppfattades som en markering mot begreppet världsmusik, som någon hade infört. Jag tror att det är viktigt att vi definierar begreppen om vi vill veta hur vi skall gå vidare med detta museum. Kulturministern säger att det handlar om myter. Sanningen är ju att ord står mot ord. Jag har inte bidragit till att sprida några myter, men jag använder mig av riksdagens protokoll. Visst kan man säga att det inte finns en Stockholmsfientlighet. Men nog har det handlat om regionalpolitik. Det går inte att komma ifrån. Jag kan bara citera ett meningsutbyte där Marita Ulvskog debatterade med just Ewa Larsson. Kulturministern säger enligt riksdagens protokoll: "Här handlar det om att flytta 3 av de ca 60 museer som finns i Stockholmsområdet, av vilka 27 är statligt finansierade. Detta vill Ewa Larsson framställa som en enorm flyttningsprocedur." Längre ned står: "Återigen: Man kan snacka mycket om regionalpolitik. Men när det sedan kommer till handling - då viker alltid Miljöpartiet." Det är en direkt regionalpolitisk koppling till något som man i andra sammanhang säger att det inte är vad det handlar om utan någonting helt annat. När det gäller hur arbetet utfördes från början har det gjorts en KU-granskning, och den har inte lett till någon prickning. Men jag undrar om inte Marita Ulvskog ändå kan svara på vad chefen för det etnografiska museet i Göteborg menar. Han är positiv till det nya museet. Han säger i DN i dag: "Arbetet har fått en olycklig start. Vilket vi hade sluppit om det funnits ett bättre förarbete". Vad menar han?
Fru talman! Jag börjar med att svara på första frågan. Min definition av världskultur är världens kulturer. Världskulturmuseet var ett arbetsnamn som användes i kulturpropositionen. Det har tydligt framgått att organisationskommittén självfallet har att välja vilket namn den vill ge till museet. Den har valt Statens museer för världskultur. Jag tycker inte att det är min sak att gå in i den semantiska diskussionen kring detta. Detta betyder för mig världens kulturer. När det gäller regionalpolitiken var det jag sade i polemik mot Miljöpartiet, som vanligtvis står mycket för uppfattningen att det skall finnas ett regional spridning och ett Sverige som lever i stort. Vad jag sade i mitt anförande är att det är kulturpolitik att ha en viss regional balans i fördelningen av de statliga kulturmedlen. I slutändan hamnar man annars i en situation där människor tycker att de inte vill betala för det. Det kan gå till så att de nationella institutionerna i Stockholm arbetar mer inriktat på hela landet och är en motor för andra kulturinstitutioner runt om i landet. Det kan vara fråga om att göra TV-sända uppsättningar och att i någon mån turnera, även om det är oerhört kostsamt. Det handlar om att de är tillgängliga och öppna för hela nationens publik. Jag tror att det är oerhört viktigt. Men det är också viktigt att vi har ett antal nationella institutioner som får en kraftfullare nationell finansiering än de regionala på andra ställen än i Stockholm. Det tror jag är bra ur kulturpolitisk synvinkel.
Fru talman! Den frågan behöver vi inte debattera. Också jag anser att kulturinstitutioner skall finnas spridda över hela landet. Men det här har blivit en så viktig del i frågan, som inte alls borde kopplas till regionalpolitiken, eftersom det inte är vad det handlar om. Världskultur är världens kulturer, sade kulturministern. Ligger Europa och Sverige också i världen, eller är det utomeuropeisk kultur? Det är också en fråga som jag gärna skulle vilja ha definierad. Det får följdverkningar om man menar det ena eller det andra. Jag fick inte svar på vad chefen för Etnografiska museet menar när han säger att arbetet har fått en olycklig start, eftersom Marita Ulvskog menar att allt har gått till som det skall göra. Han är positiv och vill ha museet, liksom egentligen de flesta andra. De vill ha museet, men de vill inte ha in Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i museet. Styrelsen får enligt organisationskommittén ett väldigt stort ansvar just när det gäller organisationsfrågor, om nu kommittén förslag skall följas. Det har varit fråga om flytt eller inte flytt. Där är väl nuläget att det i första hand inte är föremålen som skall flyttas, utan man skall ha trådlös kommunikation mellan museerna. Men om styrelsen kommer fram till någonting annat har ju regeringen lämnat frågan i styrelsens knä.
Fru talman! Jag sade redan i mitt anförande från talarstolen, Inger Davidson, att det handlar om ett ansvarsmuseum inom de delar av kulturhistorien som rör kulturer med ursprung utanför Sverige. Detta kommer också förhoppningsvis att stå i den instruktion som kommer att vara klar till årsskiftet för detta nya museum, eller denna nya museimyndighet. Vad gäller chefen för Etnografiska museet i Göteborg får väl Inger Davidson ta kontakt med honom och fråga vad han menar. Vi har inte en sådan relation på Kulturdepartementet att vi håller människor i herrans tukt och förmaning. De får säga precis vad de vill, och de får också förklara sig själva. Vad gäller frågan som styrelsens ansvar tycker vi att det har varit viktigt med ett nytt museum som skall arbeta på ett lite annorlunda sätt. Det ingår fyra museienheter i det. Det är då viktigt att det också finns ett parlamentariskt inslag i styrelsen, och det har också utskottet poängterat. Därför kommer det att finnas ett visst parlamentariskt inflytande i denna styrelse. Vi tror att det är viktigt för att de grundläggande linjer som här läggs fast också skall kunna fullföljas.
Fru talman! Jag hoppas att det tillåts även en nära granne till Göteborg att yttra sig i den här diskussionen. Jag tyckte att jag spetsade till det när jag kallade museipolitiken för tombolapolitik. Men efter att ha hört kulturministern tycker snarare att det var för svagt uttryckt. Marita Ulvskog bad ju också om frågor på andra områden. Som jag sade tidigare tycker jag att kulturpropositionen är tämligen detaljerad, och ännu mer detaljerad blir den statliga kulturbudgeten via t.ex. Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet vid fördelning av löpande anslag, dvs. de anslag som fördelas varje år. För mig visar detta en bristande tilltro till den regionala nivån. Även Marita Ulvskog sade ju att det händer så många spännande saker ute i landet. Varför då inte utöka det regionala ansvaret? Eller är det så att ni inte tilltror de regionala politikerna tillräckligt omdöme? I propositionen skriver regeringen också beträffande utredningen om den regionala fördelningen att det inte är möjligt att sammanfatta analysen i form av en total fördelning av de statliga utgifterna per län. Det är dock regeringens ambition att detta på sikt skall bli möjligt i det fortsatta utvecklingsarbetet. Med anledning av det tycker jag också att det skulle vara intressant att höra kulturministerns tidsplan, så att vi får veta när vi verkligen kan få en bild av hur det ser ut.
Fru talman! Jag kan inte ge något exakt svar på frågan om en tidsplan. Vi hade en mycket hög ambition att i årets budgetproposition kunna redovisa en bättre regional analys, men det här är vad Kulturrådet har klarat av. Vi kommer med emfas att driva den här frågan vidare för att få en så klar bild av det som det är möjligt att få. När det gäller detta med att regionala eller kommunala politiker inte skulle duga till att sköta kulturpolitiken vill jag säga att jag tror att de duger minst lika bra som vi. Till slut ställs vi ju inför den avgörande frågan om vi skall ha en nationellt sammanhållen kulturpolitik eller om kulturpolitiken skall se helt olika ut i olika delar av landet, framför allt i de kommuner eller regioner som har gott om pengar och de kommuner eller regioner som har ont om pengar. Det är egentligen detta det handlar om. Jag tycker att det är mycket viktigt att vi har en nationellt sammanhållen kulturpolitik. På den lokala eller regionala nivån finns risken att det, när kulturmedlen skall ställas mot andra angelägna behov som vård och liknande, blir oerhört svårt att försvara kulturpengarna. Det finns många kommunalpolitiker som är lyckliga och nöjda med att det finns en statlig kulturpolitik som inte lämnar dem ensamma. Kulturen har fortfarande en alltför svag ställning, även om den definitivt har stärkt sin ställning i de flesta kommuner.
Fru talman! Jag tycker att de regionala särarterna skall få komma fram. Vi skall självfallet kunna ha nationella mål, men jag menar att regionerna själva måste kunna ta ställning inom de ramarna. Landstingsförbundet har ju skrivit till regeringen ett antal gånger och bl.a. påpekat att det regionala självstyret i praktiken omintetgörs. Man kan inte göra egna kulturpolitiska prioriteringar. Man skriver att handlingsfriheten blir mycket begränsad. Detta är ett hinder i förverkligandet av en regional kulturstrategi. Det är ganska hårda ord. Är det inte ganska allvarliga signaler från ett förbund som dessutom har en socialdemokratisk ledning? Jag håller med kulturministern om att kultur ställs mot vård och skola ute i regionerna och kommunerna, men politikerna där är inte sämre än politikerna här. Vi kan hålla kulturens fana högt. Någon har sagt att kultur är en livsform och en kamp, men kultur måste också vara farlig. Jag tror att man kan ta lite risker i det här avseendet.
Fru talman! Jag håller självfallet med Lennart Kollmats om att det skall finnas regionala särdrag i kulturpolitiken. Mångfalden är ju ett av de viktigaste målen i kulturpolitiken. Det handlar inte om detta. Utöver det faktum att kommuner och landsting står för ungefär hälften av det offentliga stödet till kulturen, handlar det om att staten, förutom att sätta upp nationella mål, också skall ha pengar som räcker till t.ex. en riksteater som är en ambulerande nationalscen för hela landet. Detta är ett enda exempel. Jag tror att det finns risker med att nedmontera den nationella kulturpolitiken. Jag är ingen företrädare för den synpunkten. Däremot finns det mycket som man kan göra, kanske inom den försöksverksamhet som nu pågår i några delar av landet där kulturen också finns med. Låt oss utvärdera den och se vad den ger!

Fru talman! Den här debatten har kommit att handla mycket om Världskulturmuseet. Jag vill säga till ministern att vi i Centerpartiet aldrig har motsatt oss att det skall byggas ett världskulturmuseum. Jag är väldigt glad över att vi har både Christina Rogestam och Alvar Persson. Jag förstår att de tycker att det är ett spännande och bra jobb som de håller på med nu. Vi har sagt att i väntan på en översyn av hela myndighetsstrukturen bör riksdagen besluta att Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet även fortsättningsvis skall tillhöra Statens konstmuseer respektive Sedan är ju kulturen inte bara Världskulturmuseet. Kulturministern sade själv alldeles nyss att kulturen fortfarande har en förhållandevis svag ställning. Jag ställde en fråga i mitt anförande om hur kulturministern har tänkt sig att delaktigheten i kulturlivet skall öka. Jag undrar om det finns möjlighet att få något sagt om det.
Fru talman! Det är ju ett gigantiskt arbete. Det är också ett av våra viktigaste mål i kulturpolitiken. Det är egentligen ett jämlikhetsmål. Oberoende av var man bor, vilken social bakgrund, vilken utbildningsbakgrund eller vilket kön man har skall man ha en möjlighet att få uppleva kultur eller kanske t.o.m. delta själv i kulturutövande uppgifter. Det är ingenting som man klarar över dagen. Det finns mycket ogjort. Vi har ju försökt genom att stötta de regionala kulturinstitutionerna och genom att, i strid med vad som har sagts här tidigare, lägga tillbaka pris och löneomräkningspengarna till de regionala kulturinstitutionerna. Vi har inte sparat på detta. Vi har lagt tillbaka det i form av stödenheter som har fördelats av Kulturrådet. Det har inte gått tillbaka i exakt samma procentsats till varje enskild institution, men institutionen har fått fler stödenheter. Det har lagts på mer pengar än pris och löneomräkningspengarna på de regionala kulturinstitutionerna. Sedan har det spelat en viss roll vad kommuner och landsting har varit beredda att gå in med. Det är naturligtvis en penningfråga. Men visst behövs det mer. Det har nämnts flera mycket spännande projekt här, bl.a. Akvarellmuseet på Tjörn och många andra exempel. Vi kommer att fortsätta att arbeta i den riktningen, men jag hinner inte gå in på hela den katalogaria som vi håller oss med på Kulturdepartementet där vi vill göra mer för att öka delaktigheten. Det är en av de absolut viktigaste kulturpolitiska frågorna.
Fru talman! Det känns bra att höra att det finns förslag nedskrivna. Jag hoppas att vi har möjligheter att få ta del av de tankar som finns. Jag tror att det är mycket viktigt att regeringen också har i åtanke detta med samlingslokalerna. Om vi skall få den här delaktigheten är det viktigt att vi har lokalerna, så att framför allt ungdomar redan från tidig ålder kan få möjligheter att möta kultur av olika slag, och då inte bara musik i musikskolan utan även konst och bild osv.
Fru talman! Det ansvariga statsrådet i frågan, Ulrica Messing, är inte här i dag - det har diskuterats både samlingslokaler och folkbildning. När det gäller samlingslokalerna är förslaget naturligtvis ett verk av kreativa människor i utskottet, som har löst problemet. Jag kan säga att det var med stor glädje som Ulrica Messing såg att ni gjorde någonting åt saken. Det var inget förslag där hon hade sitt hjärta. Jag tror säkert att den lösning ni har valt kommer att bli mycket bra för samlingslokalfrågan.

Fru talman! När man kommer in så här sent i debatten har man inte haft någon möjlighet att replikera, men det må vara tillåtet att kommentera en del av det som har sagts. Först kan jag bara konstatera att Ewa Larsson inte hade behövt berömma sig själv. Efter den tjänst hon har genomfört för regeringens räkning fick hon det beröm som det väl var värt från den utgångspunkten. Jag tycker snarast att Ewa Larsson i dag har gjort Don Charlotta Bjälkebring konstaterade att den nya myndigheten skall skapa kultur. Låt oss konstatera en gång för alla: myndigheter eller beslutsfattande församlingar skapar ingen kultur. De kan ge möjligheter till det, och de kan förstöra möjligheterna. Men man skapar inte kultur genom myndigheter eller demokratiska församlingar. Den skapar sig själv. Åke Gustavsson talade om dyslektiker i samband med böckerna. Jag har tre eller fyra gånger motionerat om att man skall göra rejäla satsningar för dyslektiker, och vid samtliga de tillfällena har Åke Gustavsson varit med och röstat emot motionerna. Det är t.o.m. så att de båda nyligen entledigade statsråden inom Utbildningsdepartementet så sent som under föregående år också har vänt sig emot det när jag och även en del andra moderater har arbetat för detta. Det är inte där som satsningen skall göras, utan det viktigaste är att man så tidigt som möjligt diagnostiserar så att folk sedan får en chans att med en annorlunda utbildning kunna tillgodogöra sig litteraturen. En del andra av de kommentarer som Åke Gustavsson gjorde skulle jag också kunna säga någonting om. Jag bara konstaterar att det är skillnad på politisk konservatism och Åke Gustafssons konservatism. Vi vill faktiskt ändra på vissa saker, men det har han svårare för. Både Åke Gustavsson och Charlotta Bjälkebring tog upp frågan om Skådebanan. Vi kan bara konstatera att det inte är sant att vi vill ta bort de pengarna. Vi har sagt att de skall föras över och i stället användas till marknadsföringen för publikkontakterna på Riksteatern och att vi där följer en enhällig teaterutredning. Kulturministern skall jag också kommentera när hon nu är här. Det är viktigt att alla de här sakerna hänger ihop. Men vi vet alla, fru kulturminister, att naturmiljön har oerhört stor betydelse för de kulturer som växer upp i densamma. Då kan man fråga sig varför t.ex. Naturhistoriska riksmuseet eller Naturhistoriska museet i Göteborg inte har kommit med i hela det här konceptet. Det går väldigt bra att samarbeta över gränserna. Det lyckades man med under den tid som jag satt i Göteborgs museinämnd. Vi hade ett dussintal museer att hålla ordning på, och de klarade alldeles utmärkt att i projektform, utan att man slog sönder strukturerna, arbeta på olika sätt. Jag talade i söndags med några i Göteborg som på olika sätt är berörda av det nya världskulturmuseet. Om kulturministern tror på sin egen argumentering skulle hon nog bli förvånad över en hel del av de kommentarerna. Fru talman! Aldrig tidigare har jag upplevt det som så viktigt att ge våra unga den identitetsskapande och kulturarvsvårdande kunskap som vi kan ge alla via den i och för sig också viktigaste kulturinstitution som vi har, skolan. Anledningen till att jag säger det är att vi aldrig tidigare sett en så osvensk och en så på inhemska kulturtraditioner fattig uppdukning inför julen som det som många erbjuder svenskarna i år. Det är alltifrån ytligt, stillöst glitter till den stora statliga glöggtillverkarens fånigt hoande amerikaniserade tomte. Vi har kommit långt ifrån både Viktor Rydberg och Jenny Nyström. Det går att tjäna lika mycket pengar och samtidigt göra en insats för vårt kulturarv med det som är svenskt. Fru talman! Mycket av det vi diskuterar här i dag är sådant som serveras de många utan att de har den kunskapen som behövs för att kunna göra ett eget val och en egen bedömning. De anslag vi här beslutar om skulle på ett väsentligt bättre sätt komma folket till del om de genom en tidig kontakt med kulturen, på ett naturligt sätt och inte som någon påsmetad dekoration på tillvaron, finge den träning i att både själva skapa och ta del av verkligt professionellt skapande som kan lägga grunden till ett liv med djup och mening. Det är att leva - inte bara att överleva - som vi måste lära de unga. Statens kulturråd har i en publikation i departementsserien En strategi för kultur i skolan tilldelats rollen att i samverkan med Skolverket göra något i den här frågan. Men det är framför allt genom lärarutbildningen som åtgärder måste till. Det fick jag nyutnämnde socialministern Lars Engqvist, då ordförande i Kulturrådet, och hela dess styrelse i övrigt att ställa sig bakom för fyra fem år sedan, när jag satt i den styrelsen. Men varken Skolverket eller ansvariga inom högskolans område hade ens tid att träffa Kulturrådet för att diskutera detta efter den framställning som vi gjorde. Jag hoppas att Kulturrådet lyckas bättre denna gång, för detta är en mycket viktig uppgift. Samtidigt måste jag notera att rådet har för många uppgifter, och jag hävdar att kulturen inte mår bra av att snart sagt alla bidrag och allt annat stöd - direkt eller indirekt - serveras genom denna enda tratt! Dess roll måste ständigt prövas och omprövas. Andra organisationer som också borde omprövas till sin inriktning och omfattning är de tre R:en - Riksteatern, Riksutställningar och Rikskonserter. Det är vår bestämda övertygelse att vi skulle kunna få mera för pengarna och samtidigt befrämja förnyelse om man bättre kunde utnyttja det omfattande nät vi har i Sverige av regionala teatrar och museer. Egenproduktioner i huvudstaden breddar inte kulturen - det slog redan Europarådets inspektionsgrupp fast för ett antal år sedan. Det vi säger om en omprövning innebär inte på något sätt att jag finner skäl till kritik i sig mot t.ex. Riksteaterns föreställningar - tvärtom. Man har också på senare år just företagit samarbete och distribuerat andras produktioner. Där är man på rätt väg. Det är just genom att i samarbete med olika landsändar hjälpa till med distribution av de pjäsuppsättningar respektive utställningar som produceras lokalt som man kan åstadkomma den breddning och verkliga decentralisering av kulturen som efterlysts. När det gäller Rikskonserter så vill vi bara påminna om Kulturutredningens betänkande, där man - liksom vi har hävdat - har pekat på att det borde vara så att deras löpande fonogramutgivning bör ske på samma villkor som övriga producenters. Kulturutredningen var det om genrecentrum inom musiken. Det var inget som fick regeringsstöd, dessvärre. Vi moderater har motionerat om det varje år. Bl.a. har vi pekat på behovet av genrecentrum för folkmusik och för jazz. Nu korrigerar utskottet denna brist i regeringens politik och ställer sig bakom att vi får ett genrecentrum för folkmusik i Tobo. Vi kommer att fortsätta att arbeta för dessa centrums tillkomst eftersom de är mycket viktiga för att ge amatörmusiker förebilder och blir platser från vilka kunskap och inspiration kan spridas. Även därvidlag får vi ut mycket mera för satsade resurser. Just deltagande och känslan av delaktighet i kulturen är oerhört viktiga faktorer. Det måste ges mera utrymme för folkligt deltagande på olika plan och i olika former. Vi moderater har pekat på möjligheterna att skapa fonder både centralt, regionalt och lokalt för att förnya kulturen och bredda engagemanget. Vi har också pekat på hur lyckat arbetet i Storbritannien är med National Trust. Förutom de över 30 000 som arbetar frivilligt på de mer än 300 anläggningar med kulturminnen som man har hand om, så rör det sig om hundratusentals medlemmar och familjemedlemmar som på olika sätt är med och vårdar kulturminnena och sprider kunskap om dem. Vi har också pekat på hur viktigt det är att den nya stiftelselagstiftningen inte försvårar individers, hembygdsföreningars och företags möjlighet att vara med och ta ett ansvar för museer och annat ute i landet. Tyvärr har inte regeringen kommit med det förslag till en särskild typ av juridisk person som skulle behövas för detta, trots att man fått riksdagens uppdrag att göra det. Filmfrågorna har fått en tillfällig lösning genom en tidsbegränsad förlängning av det gamla filmavtalet. Därför känns det inte meningsfullt att i dag debattera detta mera ingående. Däremot kan vi konstatera att det sker intressanta saker och det tas regionala initiativ i samarbete mellan filmskapare, medier, politiska organ och näringsliv. "Trollywood", dvs. Film i Väst i Trollhättan, har visat att det går att utvecklas. Film i Skåne är starkt på gång. Det handlar om regionalt och lokalt förankrade satsningar, och man kan genom frivillig samverkan åstadkomma mycket. Det är också naturligt att vi kommer att framföra vår uppfattning vid nästa års förväntade filmpolitiska förslag från regeringen. Då blir det också tillfälle att återkomma vid den riksdagsbehandling som då skall ske. För alla oss engagerade och intresserade gäller det att delta i den allmänna debatt som nu börjat. Det finns underlag i och med den utredning som överlämnades till regeringen i förra veckan, stridsskrifter och debattartiklar. Låt oss bli överens om några viktiga principer, t.ex. att det inte är försvarligt med filmer som upphör att visas i samband med att man hämtat ut bidraget från Svenska Filminstitutet eller där den verkliga subventionen per såld biljett går, i extremfall, upp till 10 000 kr eller mer. Sådant kan inte försvaras gentemot andra konst och kulturskapare och inte heller gentemot den allmänhet som utan att kunna påverka får betala kalaset. Fru talman! Jag står självfallet bakom samtliga moderata reservationer och yttranden och de yrkanden som gjorts i dag i debatten av Elisabeth Fleetwood och som kommer att framställas av Jan Backman senare.

Fru talman! Jag har noterat under dagen i kammaren att Moderaterna har anlagt ett nytt språkbruk. Ni vill ha ett nytt Världskulturmuseum i Göteborg, Lennart Fridén. Hur skall det finansieras när det är byggt?
Fru talman! Det här är intressant. Jag skrev tidigare en kommentar till mig själv när Ewa Larsson plötsligt höjde rösten i debatten med Inger Davidson och Elisabeth Fleetwood: Argumentationen svag, höj rösten. Så hade den gamle folktalaren skrivit i sitt manuskript. Ewa Larsson har varit med i diskussionerna i utskottet och vet att vi har sagt att vi vill se ett annorlunda förslag. Det finns ingen som helst anledning att anslå 29 miljoner kronor till någonting som vi tycker skall ha en annorlunda utformning. Det framkommer också av vårt tidigare agerande i frågan. Jag skulle egentligen avslöja en del av de diskussioner vi hade även på den tiden Ewa Larsson kom med i den borgerliga gruppen för att diskutera KU anmälningar. Men det skall jag avstå från. Det kan vara pinsamt nog. Det bör vara pinsamt nog att efter att ha gått ut så hårt i personvalskampanjen inför valet, som Ewa Larsson gjorde, med bl.a. dessa frågor, att göra en så total omvändelse under galgen. Jag beklagar att det har skett.
Fru talman! Lennart Fridén kommer nu med en ren lögn. Först och främst: Ewa Larsson har aldrig gått ut i någon personvalskampanj. Hela Miljöpartiet stöder att ge kulturen mer ekonomiskt stöd. Lögn, Att inte ha ett Världskulturmuseum i Göteborg har aldrig varit en valfråga för Miljöpartiet. För två år sedan fördes en debatt i kammaren och beslut fattades. Efter det har vi inte debatterat frågan. Lennart Fridén är så dåligt ekonomiskt påläst så han blandar ihop en finansiering när ett nytt museum är byggt med 29 miljoner kronor i reformmedel. Det är 29 miljoner kronor som möjliggör utveckling och samarbete. Det är något som museerna så väl behöver. De har så lite pengar på museerna att de inte har råd att träffa varandra. Så lite kan moderaterna om pengar. Hjälp!
Fru talman! Jag är rädd för att den hjälp Ewa Larsson behöver kan inte någon av oss ge. Jag har efter mina tolv år i styrelsen för Svenska museiföreningen en god inblick i vilka bekymmer man har i den svenska museivärlden. Det skall inte Ewa Larsson försöka lära mig. Det är ungefär som att lära mamma göra barn. Skulle Ewa Larsson normalt sett vilja satsa pengar på något hon inte vet vad det är? Vi har sagt att vi vill ha en annan lösning. I avvaktan på det vill vi inte satsa på detta. Det är inte konstigare än normalt sunt ekonomiskt tänkande - på samma sätt som man gör med sin egen hushållskassa. Vi får väl där göra en gemensam jämförelse; inte kastar väl Ewa Larsson ut pengar på någonting som hon inte vet vad det är? Det gör inte jag. Det skulle jag inte tro att hon heller gör. Tala inte om lögn. Vi vet precis vad vi talar om i sammanhanget.

Fru talman! Jag skall gärna ge mig in i en ideologisk debatt om konservatismens yttersta innebörd. Den klassiske konservative ideologiske fadern är engelsmannen Burke. Ett av hans viktiga teman var att reformera för att bevara. Det var det samhälle han levde i som han ville bevara. Poängen med Lennart Fridén är att han vill reformera för att rasera. Han vill rycka bort 300 miljoner kronor från folkbildningen, vilket naturligtvis får utomordentligt allvarliga konsekvenser. De konservativa i landstingen vill rycka sönder ett nätverk av väl fungerande regionala kulturinstitutioner. De konservativa i riksdagen vill inte satsa på ungdomens egna organisationer, de vill sno 56 miljoner kronor för dem. Lennart Fridén vill ha drastiska nedskärningar för de tre R:en. Ett exempel är Riksutställningars stora projekt Spåra staden som verkligen handlar om kulturhistoria. Han vill inte satsa på konstnärlig gestaltning av den offentliga miljön. Det blir drastiska nedskärningar. Lennart Fridén vill göra dramatiska förändringar av internationella insatser inom Kulturrådets ram. Satsningar på t.ex. lokalhållande organisationer drabbas när den konservative liemannen går fram. Reformera för att bevara. Lär av era gamla ideologiska lärofäder.
Fru talman! Egentligen skulle det vara intressant om vi någon gång finge en riktig ideologisk debatt, men då gärna baserad på kunskaper om ideologi och inte bara lösryckta citat. Jag är inte säker på att det är de konservativa i landet som vill detta. Jag betraktar en del av dem som liberala, och de hör inte till dem som jag backar upp i alla lägen. Det vet Åke Gustavsson vid det här laget. Det är fantastiskt intressant med vad som sägs från de andra partiernas sida. Man är mer intresserad av att diskutera vad m inte vill än vad man själv skulle vilja. Beror det på att det är så tomt med förslag i övrigt eller vad? Hur var det med entusiasmen för att de stackars dyslektikerna skall få något att läsa? Det är bättre som vi har föreslagit, nämligen att de får först en chans att lära sig att läsa. Vad skall de annars med böckerna till? Sedan har vi Åke Gustavssons agerande i frågorna. Han har flera gånger haft chansen att backa upp mina motioner om satsningar på lärarutbildning och dyslexi. Han har inte röstat på dem.
Fru talman! Gärna ideologiska diskussioner. Sanningen är i stor utsträckning att många delar av Moderaternas politik i dag mer kännetecknas av nyliberalism - det är en annan ideologi - än av traditionell konservativ kulturkonservatism. Det beklagar jag. Ni blir kanske de sista på bastionen om nyliberalism, om man skall döma av utvecklingen vid det senaste valet. Sedan var det dyslektikerna. Jag kan säkert ha gjort fel. Det vet jag inte. Det är fullt möjligt. Men det allvarliga med det beslut som skall fattas nu är att ni vill skära 33 miljoner kronor på litteraturstödet. Det har en annan bäring, nämligen lättläst litteratur och lättillgängliga böcker. Det är ett bra sätt för invandrare att komma i kontakt med svenska språket. Den verksamhet som har funnits när det gäller svenska för invandrare, som inte minst folkbildningen har bedrivit, har varit oerhört central för att man skall kunna hävda sig ute på sin arbetsplats. Men också inom folkbildningen vill ni skära. Men jag skall ta fasta på det positiva. Jag tycker över huvud taget att vi politiker skall uppmärksamma dyslektikers situation mer än vad vi har gjort.
Fru talman! Jag blev så fascinerad av det här att jag nästan trodde att jag inte hade någon mer replik, så det är ju bra om vi kan starta gemensamt. För att knyta an till det här med nedskärningar vill jag också knyta an till vad Elisabeth Fleetwood sade förut. Det gäller skillnaden i sättet att se på vad människor skall få avgöra själva och vad andra skall bestämma åt dem. Får man behålla mer av sina slantar själv har man också en helt annan möjlighet att välja vad man vill satsa på. Jag kan köpa en bok, gå på teater eller hyra en videorulle. Det är ju där som skillnaden ligger mellan våra partier och våra ideologier. Jag kommer inte att vara den siste på barrikaderna när det gäller nyliberalismen. Jag vet att det inte är något som Åke Gustavsson kan beskylla mig för. Det är väldigt viktigt att man vet vad man snackar om och inte bara sätter på en stämpel. En sak som att vilja ha lite ordning och reda och samtidigt ge den enskilde större möjligheter att själv kunna besluta utifrån sina egna ekonomiska resurser är inte nyliberalism. Det tycker jag är en djupare form av demokrati och det är den jag jobbar för.

Fru talman! Det börjar hetta till riktigt ordentligt här. Härligt! Kulturen skapar sig själv, säger Lennart Fridén. Ingen kultur utan skapande människor, säger jag då. Jag är beredd att ge mer likvärdiga villkor för människor. Lennart Fridén vill banta budgeten. Drivkrafterna, delvis pengar, styr människan och den kultur som kommer ut. Med Lennart Fridéns resonemang kan sexualiserat våld så att säga vara detsamma som kultur. Jag tycker att vi skall försöka motarbeta det. Man kan konstatera att fyra museer eller två, mer offentliga medel eller mindre, vänster eller höger - det blir faktiskt olika! Det är alltid kul att märka ord. Det är Lennart Fridén bra på.
Fru talman! Det kanske beror på att jag är mer lockad av det eftersom jag försöker vara försiktig och använda dem på rätt sätt. Jag tycker att det är ganska jobbigt när man hör människor som först ifrågasätter människosynen hos sina motståndare därför att de har en annorlunda syn på Världskulturmuseet och som sedan indirekt försöker pådyvla en moderat den synpunkten att sexualiserat våld skulle vara något man vill satsa på. Det är så billigt att inte ens den sista veckan på vårrean kan man hitta något så billigt som det. Jag tycker att man bör hålla debatten på en lite högre nivå än så, i alla fall.
Fru talman! Det var inte jag som kom in på video, utan det var Lennart Fridén själv i det tidigare replikskiftet. I och för sig skall jag väl inte replikera på det. Jag får väl be om ursäkt. Vänsterpartiet strävar efter minskade klasskillnader. Vi värnar alla människors lika värde. Ingen kultur skall lyftas fram mer än någon annan och ingen människa är heller värd mer än någon annan. Vi vill se helheter, alla människors lika värde. Och vi tror att den nya museimyndigheten faktiskt kan bli ett bra verktyg för att förverkliga vår vision.
Fru talman! Det kanske mest fascinerande är att Charlotta Bjälkebring jämställer video med sexualiserat våld. Jag talade förut om mina år i Svenska museiföreningens styrelse. När jag lämnade den fick jag en video med en inspelning av Verdis Macbeth på Glyndebourne-operan. Visserligen är det en hel del våld i Macbeth, det kan jag väl hålla med om. Man kan säkert tolka det sexualiserat också. Men jag måste säga att det är en väldigt trång syn på vad video är och kan användas till. Vi har verkligen velat att folk skall få utvecklas, var och en efter sina utgångspunkter, därför att vi tycker att alla människor är födda lika och skall ha samma möjligheter. Däremot är vi olika och det är den olikheten som bl.a. kulturen bygger på. Jag vet andra länder - men det får man inte säga numera när Vänsterpartiet har bytt namn - där man inte har tolererat det, utan där alla skulle vara som Pete Seeger sjöng: little boxes all of them. Det var ungefär det man försökte skapa. Den synen på människorna delar inte vi. Tack och lov är det väl inte så många som gör det numera.

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i Charlotta Bjälkebrings anförande som hon höll för några timmar sedan och i de anföranden som Ewa Larsson och Åke Gustavsson höll här i talarstolen. Sedan vill jag tacka Ewa Larsson för den utmärkta deklameringen av Egils dikt. Det var en njutning som fortfarande sitter kvar. Det är tack vare den som man ibland har lyckats att sitta kvar i kammaren i stället för att gå upp på rummet och slå på TV:n. Jag kommer att ta upp området teater, dans och musik i mitt anförande. Jag kommer också att gå in på konstnärernas villkor, så det blir en lite annorlunda diskussion än museidiskussionen. Vänsterpartiet värnar om de olika konstformernas egenvärde, deras egenvärde som uttrycksform och förmedlare, i kommunikation mellan människor och i olika tidsperspektiv. Konsten har alltså ett egenvärde, vilket aldrig går att värdera i pengar. Därför är det viktigt att påpeka att konstformerna måste stå fria från ekonomiska bindningar. Samhället måste stå för de verktyg och den infrastruktur som krävs för att alla människor skall ha tillgång till kulturen som upplevelse, som aktivt deltagande och som skapande. Kulturupplevelser får människor att fylla på med ny energi men ger dem också utlopp för energi och känslor som annars kan vändas inåt i passivitet eller utåt i destruktivitet. För många människor är det inte någon självklarhet att ha den tillgången, att få erfara eller delta i en kulturupplevelse. Därför menar vi att tillgängligheten på alla sätt måste underlättas, i vissa fall med uppsökande verksamhet. På den här punkten kan jag förstå att Charlotta Bjälkebring tidigare menade att vi inte har samma kultursyn som moderaterna. Det svenska musiklivet har varit jämförelsevis bra på att ta till sig former och uttryck från andra musikkulturer. Teater och bildkonstområdet ligger lite efter, och museerna har ännu inte börjat samla på, beskriva och gestalta det nya mångkulturella Sverige. Vi i Vänsterpartiet menar att det är viktigt att även den invandrade kulturen visas på gallerier, teatrar och museer i större utsträckning än vad som är fallet i dag. Det är viktigt att det får genomslag på alla kulturens områden att Sverige i dag inte bara är blågult, utan också mångkulturellt. Det tog bl.a. kulturministern upp på ett bra sätt. Utgiftsutvecklingen visar också på att kulturen fått ett visst påslag i statens budget under senare år. Det är bra. Påslaget svarar dock inte mot de ökade kostnaderna och inkomstminskningarna i andra sektorer, som i sin tur påverkar kulturen och är en förutsättning för att den skall nå ut. Verksamheten inom kulturområdet är i grunden tvärsektoriell, vilket innebär att en rad olika satsningar inom och utanför statens budget påverkar möjligheten att svara upp till de kulturpolitiska målen. När skolor inte har råd att köpa teaterföreställningar, fru talman, bibliotek inte har råd att köpa böcker och förvaltningar inte har råd att köpa konst får kulturarbetarna inte råd att vara kulturarbetare. Fru talman! Kulturrådet skall fördela pengar efter de av staten uppställda målen. Fördelningen sker då till teater, dans, musik, konst, museer, utställningar etc. Kulturrådet har stor makt över och ett enormt ansvar för att de statliga medlen fördelas på ett rättvist sätt. Det är Vänsterpartiets åsikt att kulturinstitutionerna och de fria grupperna inte bör tvingas att permittera personal när kostnader och löner stiger. Vänsterpartiet har föreslagit en utvärdering av hur Kulturrådets medelstilldelning svarar mot den verksamhet som bedrivs på våra institutioner samt en uppföljning och utvärdering av Kulturrådets roll och ansvar när det gäller att kartlägga och inhämta kunskap och information för att kunna fördela medlen så att de kulturpolitiska målen bäst kan uppfyllas. Syftet är att komma bort från diskussionen om pengar och i stället få diskutera vad som skall göras med pengarna, dvs. få en fördjupad kulturpolitisk diskussion. Fru talman! Våra väl fungerande institutioner är en förutsättning för det fria skapandet. Därför ser vi att en målmedveten och lyckad satsning på det fria kulturlivet bygger på ett kompletterande. Det finns alltså ingen konkurrenssituation mellan institutioner och fria grupper. Detta gäller också våra nationalscener. Vi har trots allt en önskan vad gäller våra stora nationalscener. Operan och Dramaten bör enligt oss i Vänsterpartiet ha ännu fler uppsättningar för barn och ungdom. Nyskriven dramatik och turnerande är även det verksamhet som måste stärkas. Det är viktigt att nationalscenerna lever upp till målet att vara en motor i det svenska kulturlivet och breddar sitt utbud med små uppsättningar som kan turnera runt i landet. Det har vi faktiskt sett ett bra resultat av. Jag vill komma med litet mer fördjupning kring de fria teater och dansgrupperna. Under senare år har de fria gruppernas ekonomi försämrats drastiskt. De ökade kostnaderna har inte följts av ökade intäkter eller ökat ekonomiskt stöd. Problemet är, förutom kostnadsutvecklingen för grupperna, att arrangörernas möjlighet att anlita de fria teatergrupperna minskat i hela den kommunala sektorn och inom föreningslivet på grund av den svåra ekonomiska situationen. Det är lättare att välja bort kultur än lagreglerad verksamhet. De statsunderstödda teatergrupperna och ensemblerna minskar sin verksamhet, och i stället ökar de rent kommersiella produktionsbolagen sin verksamhet. Dessa kommersiella bolag använder sig av stordrift. De fyller stora salonger men intresserar sig inte för pedagogiken, samtalet och för och efterarbetet. Därför är det fortsatt viktigt med stöd till de kvalitetsinriktade fria grupperna. Anslaget till de fria grupperna bör i huvudsak användas som årligt verksamhetsbidrag och fördelas till de grupper vars verksamhet bedrivs i enlighet med de kulturpolitiska målen. Fru talman! Vi föreslår att verksamhetsbidraget för de fria grupperna skall delas upp i en verksamhetsdel och en turnédel. Detta ger de fria dans och teatergrupperna möjlighet att turnera utan att behöva använda sina verksamhetsmedel till resor och traktamenten. Verksamhetsbidraget behövs för kontinuiteten och för att behålla basen i produktionen. På så vis kan kvaliteten stärkas och bibehållas också i mer kulturfattiga områden i vårt land. Så går jag över till musiken och det regionala stödet, fru talman. Regeringen föreslår att länsmusikorganisationens anslagsminskning fullföljs. Kulturpolitiskt anser vi i Vänsterpartiet att det i sig är riktigt att flytta över tyngdpunkten från producenterna till konsumenter och arrangörer. Men att göra dessa drastiska nedskärningar på mycket kort tid är olyckligt, eftersom man då ställer olika musikformer mot varandra. Det kan bli svårare att nå syftet att spränga gränser mellan olika musikformer och få nya former för samarbeten. Vi i Vänsterpartiet vill om möjligt mildra nedskärningarna i länsmusikorganisationen. De tillskjutna medlen bör därför inte delas ut generellt, utan fördelas där länsmusiken har sitt uppdrag. Därför har vi i Vänsterpartiet också yrkat att regeringen skall pröva frågan på nytt i vårbudgeten. Eventuella förstärkningar av länsmusik bör dock inte göras på bekostnad av minskat arrangörsstöd. Fru talman! Under åren 1997-1998 har 2 % av de anvisade medlen till teater, dans och musikinstitutioner avsatts. De riktade bidragen har fördelats av Statens kulturråd efter ansökan av institutionerna. Vänsterpartiets erfarenhet är till skillnad från Kulturrådets att dessa projektpengar har urholkat den ordinarie verksamheten. Vissa vinster har gjorts i nya, lyckade projekt, men genom att pengarna tagits från den ordinarie verksamheten har basen i verksamheten blivit lidande. Det är glädjande att vi nu nått enighet i utskottet kring procentfrågan. Så går jag över till att tala om folkmusiken. Folkmusiken ges nu äntligen möjlighet att utvecklas. Regeringen stärker folkmusiken genom att inom ramen beräkna ett särskilt stöd till ett nationellt centrum. Vänsterpartiet vill med anledning av detta påtala vikten av att ett folkmusikcentrum skapas. Det är glädjande att så också skall ske. Men jag måste också påtala vikten av att arrangörerna av folkmusikorganisationerna stärks. Det är av yttersta vikt att det inte blir någon som helst motsatsrelation mellan ett folkmusikcentrum med ett statligt uppdrag och den enorma verksamhet om bedrivs av folkmusikorganisationerna, som tyvärr alltför ofta tilldelas för små medel. Fru talman! Nu har Elisabeth Fleetwood gått, men jag vill ändå säga att hon tog upp sponsring. Det vill jag också kort få beröra. Sponsringen har ökat under senare år inom hela kultursektorn, inte minst inom teater-, dans och musikområdet. Bristen på ekonomiska medel har tvingat kulturskaparna att söka andra finansieringslösningar. Detta kan i förlängningen skapa större problem i den rent konstnärliga processen. Olika bindningar till sponsorer kan indirekt kväva skapandet och yttrandefriheten. Vi i Vänsterpartiet ser det som väldigt angeläget att kulturen även i fortsättningen skall framhäva sin konstnärliga styrka utan några bindningar till sponsorer. Fru talman! Vänsterpartiet delar regeringens uppfattning att konstnärernas försörjning i största möjliga mån skall baseras på ersättning i direkt anslutning till utfört arbete. De stödåtgärder som aviseras i propositionen är lovvärda, eftersom kulturarbetarnas ekonomiska villkor successivt har försämrats och arbetslösheten nu är högre än bland många andra yrkesgrupper. Trots detta saknar kulturarbetarna inte arbetsuppgifter, men de kan inte försörja sig på inkomsten av utfört arbete. Detta beror delvis på de rådande ekonomiska förutsättningarna i staten, landstingen och kommunerna. Några av de viktigaste insatser som kan göras för kulturen är därför insatser för att förbättra kommunernas ekonomi. Detta ger möjlighet för skolor, förskolor och äldrevård att satsa på kulturen, vilket är en förutsättning om de kulturella traditionerna skall leva vidare i kommande generationer. Fru talman! Låt mig slutligen få kommentera moderaternas förslag. Det intressanta, eller kanske det tragiska, är att moderaternas nya satsning är att inrätta ännu ett centralt råd eller en fond för kulturell förnyelse, som de kallar det - Kulturens dubbleringsfond. Vad blir egentligen skillnaden om man jämför med de nedskärningar moderaterna vill göra? Precis som vi riktar de kritik mot att vissa av Kulturrådets områden inte är tillräckligt decentraliserade, men man föreslår ändå en ny fond som kommer att fungera på samma centraliserade sätt. Hela kulturbudgeten raseras med moderaternas nedskärningar på 572 miljoner kronor. Samma nedskärning uppgår förvisso till 609 miljoner kronor i finansutskottet moderata förslag vad gäller utgiftsområde 17, som Charlotta Bjälkebring nämnde tidigare. Bortsett från att moderaternas siffror skiljer sig åt med 37 miljoner kronor, vilket kan vara intressant, undrar jag om moderaterna är medvetna om vad deras förslag kommer att innebära. En konsekvensbeskrivning vore på sin plats, fru talman. Med moderat kulturpolitik kommer endast de med tjocka och välfyllda plånböcker att ha råd att ta del av den exklusiva kultur som blir kvar. Jag hade nöjet att få lyssna när Elisabeth Fleetwood ställde en fråga till kulturministern vid en sammankomst härförleden. Hon menade säkert väldigt väl och ville värna om kulturarbetarna. Jag undrar, fru talman, om Elisabeth Fleetwood är medveten om vad moderaternas förslag kommer att innebära för den enskilde kulturarbetaren, som hon så väl vill värna. I dagarna har alla kunnat ta del av skådespelarnas rimliga krav på löner att leva på. Moderaternas förslag, fru talman, är fientligt inte bara mot kulturarbetarna utan också mot den frihetstanke som de annars vill prata så varmt om. Det verkar vara ett tomt prat - ett hån. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till Vänsterpartiets reservationer nr 3, 10 och 17. I övrigt står jag bakom de förslag som vi har fört fram, och jag yrkar avslag på det moderata förslaget.

Fru talman! Det är inte så att vi vill ha en fond. Jag sade, vilket den ärade kollegan i kammaren hade hört om han hade lyssnat, att vi vill ha en fond centralt - vi har t.o.m. föreslagit en annan dit man skulle kunna testamentera pengar som ett slags alternativ till Allmänna arvsfonden m.m. Den här krona-för-kronafonden är ett sätt att bygga upp det här, första året med 100 miljoner osv. Detta skulle verkligen kunna bli ett alternativ till att behöva springa i korridorerna hos regeringen eller Statens kulturråd och be om pengar. Dessutom skulle det kunna vara en förebild för många andra fonder. Vi vill alltså att det skall vara flera som är med och genom självständiga fonder breddar och ger större möjligheter åt kulturen - till skillnad mot hur det är nu. Nu har regeringen t.o.m. satt ledningen för Stiftelsen framtidens kultur i det egna knäet genom att utse chefen för Statens kulturråd samt en statssekreterare i disponibilitet, så att säga, till de personer som de facto beslutar i den här fonden. Det innebär med andra ord en ytterligare insnärjning. Vi vill att flera skall kunna vara med. Man skall kunna ha flera möjligheter att vända sig till olika grupper. Många skall känna en delaktighet och bygga upp det här. Det är att skapa bredd.
Fru talman! Jag vill i och för sig hålla med i vissa delar av den kritik som Lennart Fridén för fram vad gäller Kulturrådet och Stiftelsen framtidens kultur. Vi i Vänsterpartiet vill också ha en mer decentraliserad roll för deras verksamhet. Men, Lennart Fridén, vem är det som skall fördela pengarna i fonden? Vem skall fördela pengarna? Den stora skiljelinjen handlar nog, tror jag, om att vi i Vänsterpartiet inte tycker att den svenska kulturen skall uppbäras av allmosor, arv och stöd från privata intressenter. Vi tycker att det skall vara samhällets ansvar att bedriva en kulturpolitik och se till att kulturskaparna får möjlighet att skapa kulturen.
Fru talman! Låt mig först korrigera: Det Tasso Stafilidis menar är inte samhället utan staten. För oss är samhället något mycket större än så. En stiftelse eller en fond äger sig själv genom sitt kapital. Man kan mycket väl tänka sig att i ett sådant sammanhang se till att just kulturskapare själva sitter med i stiftelsestyrelsen och fattar beslut. Nu är det de facto så - och jag vet vad jag talar om efter sex och ett halvt år i Kulturrådets styrelse - att en liten grupp chefstjänstemän beslutar det mesta utifrån sina egna värderingar. Styrelsen har ytterst lite att säga till om. Ungefär en tredjedel av besluten fattas av direktören på delegation. En del av besluten fattas av ordföranden, och sedan är resten kvar till styrelsen att säga ja eller nej till i efterhand. Så skall det inte gå till, och det är därför jag tycker att man verkligen måste reformera detta. Ett antal sådana här fonder gör det möjligt för många att söka hos olika så att det kommer till olika bedömningar hos självständiga, oberoende personer som varken sitter i statens knä eller i det privata kapitalets. En fond skall vara självständig och äga sig själv om det skall gå till på rätta sättet, och det är sådana möjligheter vi vill skapa - centralt, regionalt och lokalt. Det skulle faktiskt få kulturen att blomma på ett helt annat sätt.
Fru talman! Jag vill än en gång hålla med Lennart Fridén i hans kritik vad gäller Kulturrådet. Det är säkert så som han säger. Därför har vi också föreslagit att man skall göra en utvärdering och se vilken Kulturrådets roll egentligen är, om Kulturrådet verkligen uppfyller sina mål och arbetar efter vad vi har lagt fast här i riksdagen. En sådan utvärdering tycker vi skulle vara väldigt bra innan man skär ned kulturbudgeten med över 600 miljoner kronor. Detta är också intressant: Hur har ni kunnat räkna fel på 37 miljoner i kulturbudgeten? Det är väldigt mycket pengar.

Fru talman! Det tackar jag för, Elisabeth Fleetwood. Det vore intressant att diskutera den frågan, både vad gäller friheten just för kulturen och frihet rent allmänt. Det som jag försökte få fram i min kommentar till er budget är att ni inte ger kulturarbetarna och kulturen den frihet som de behöver. I stället tycker ni att de skall vara beroende av ekonomiska intressenter, sådana som kan tvinga in kulturen i vissa speciella kulturformer och till vissa egenskaper som jag inte tror att ens ni moderater önskar.

Fru talman! Jag vill bara informera Elisabeth Fleetwood, eftersom hon inte verkar vara medveten om det, om att jag är en fri människa och att Vänsterpartiet också är ett fritt, demokratiskt parti. Det intressanta, tycker jag, i det som diskussionen ändå handlar om är att ni i det moderata förslaget till kulturbudget faktiskt inskränker den frihet som ni annars pratar så väl om.

Fru talman! Regeringen konstaterar i propositionen att teater, dans och musik styrs av många olika faktorer. Det handlar om medborgarnas privatekonomi, om konkurrensen från andra fritidsaktiviteter och inte minst om regionala och lokala initiativ. Man konstaterar samtidigt att de statliga insatserna är en pådrivande kraft. Alla internationella erfarenheter pekar på att det behövs ett omfattande offentligt stöd för att alla medborgare skall kunna erbjudas ett kvalitetsutbud av teater, dans och musik. Jag skall peka på några viktiga områden, och jag börjar med Riksteatern. Både antalet föreställningar och antalet besökare visar här en positiv utveckling. Genom den omorganisation som har skett får Riksteatern större möjligheter att anpassa sig till de regionala förutsättningarna. Jag vill också peka på Riksteaterns uppdrag att samarbeta med Forum för världskultur vid Södra I utskottets betänkande avstyrks en motion om den finskspråkiga teaterverksamheten. I motionen föreslogs att bidraget skulle föras över från Riksteatern till Kulturrådet. Utskottet säger nej till förslaget med hänvisning till att Riksteatern har lång erfarenhet av finskspråkig teaterverksamhet och att ett kontaktnät är uppbyggt. Jag vill understryka vikten av att kontakterna och samarbetet ytterligare stärks. Jag vill också instämma i vad utskottet skriver om vikten av att ett fungerande kontaktnät snabbt byggs upp inom den sverigefinska befolkningen. Riksteatern har en viktig uppgift för en vital teaterverksamhet i hela landet. Detsamma gäller Rikskonserter på musikens område. Moderaterna upprepar sitt krav på kraftiga nedskärningar, på 129 miljoner totalt för Riksteatern och Rikskonserter. Det är bara att konstatera att moderaterna skiljer ut sig även på det området. Nedskärningarna är ledmotivet. Moderaternas motiv för neddragningar, att den regionala teaterverksamheten har byggts ut, är svagt. Riksteatern och Rikskonserter behövs naturligtvis. Men det handlar kanske om moderaternas vanliga Stockholmsfixering. I några motioner föreslås en översyn av musikverksamheten - detta bl.a. mot bakgrund av situationen för länsmusiken. Det är en viktig fråga, men som utskottet påpekar kommer Kulturrådet med en utvärdering. Den får vi givetvis studera och dra slutsatser av. Det är glädjande för oss socialdemokrater att kulturutskottet i betänkandet föreslår riksdagen att Eric Sahlström-institutet i Tobo skall bli ett nationellt centrum för folkmusik och folkdans. Institutet har redan en fungerande verksamhet och är inriktad på att föra denna del av kulturarvet vidare genom utbildning och fortbildning av lärare och elever. I institutets styrelse ingår också representanter för många av organisationerna inom folkmusiken från olika delar av landet. Därmed finns det förutsättningar för institutet att spegla inte bara norra Upplands folkmusik utan goda möjligheter att centralt bli nationellt i den meningen att det speglar folkmusik och dans från hela landet. Fru talman! Det finns många förnämliga institutioner i vårt land. En av dem är Drottningholmsteatern. Det är en viktig och vital del av vårt kulturarv. Jag vill citera vad utskottet skriver: "Det bör vara ett nationellt intresse att både Operan och Drottningholmsteatern kan bidra till att bevara, vårda och främja den del av kulturarvet som utgörs av äldre tiders opera och balettkonst." Utskottet förutsätter att de i samråd med regeringen utarbetar lösningar för den fortsatta verksamheten vid Drottningholmsteatern. Det är i och för sig mycket fina verksamheter som lyfts fram i motionerna, men det är rimligt att vi nu ser hur de pågående nationella uppdragen fungerar innan vi satsar på ytterligare. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Man känner sig nästan som gubben i lådan när man hoppar upp igen, men jag är tvungen att korrigera en sak. Det är inte rätt att vi är ute efter att lägga ned Riksteatern. Vad vi har sagt är att det är väldigt väsentligt att Riksteatern finns kvar som komplement på vissa områden där länsteatrar och regionala teatrar inte kan åstadkomma samma saker. Det gäller på balettens område. Det behövs komplement på barnteaterområdet, Tyst teater osv. Det är viktigt för de bitar, som inte de regionala teatrarna kan serva sitt område med, att Riksteatern finns kvar eller ser till att detta kan ske. Det är inte så som Paavo Vallius framställer det hela. Dessutom är det viktigt, som vi också påpekat, att Riksteatern är den som ansvarar för t.ex. finsk teater.
Fru talman!

Mångkulturell teaterverksamhet är nästan obefintlig, kan man säga. När det gäller teaterföreställningar på andra språk än finska av dem som talas i Sverige tror jag inte det finns någon som helst verksamhet. På finska finns endast barnteater. Mer än hälften av de föreställningarna är också på svenska. Där finns det säkert mycket att göra. Det går inte att utveckla den verksamheten genom att minska anslaget till Riksteatern.
Fru talman! Låt mig bara konstatera att det har tidigare fastställts att tanken, när man började utlokalisera vissa delar av Riksteatern, deras småensemblen och etablerade länsteatrar, var att man därmed skulle avlöva det centralt. Det viktigaste för oss är inte att slå vakt om en organisation med stora anläggningar i Hallunda. Det viktigaste är att man får teater för det hela. Då kan man göra det på ett helt annat sätt. Med de kompletterande uppgifter som den rest som skulle var kvar av Riksteatern kunde göra skulle man kunna få ut mycket mer av teaterpengarna. Vi följer bara det som en gång alla var överens om, att när väl länsteatrarna var etablerade fanns det inte samma behov av den Riksteater som en gång på 30-talet etablerades av Arthur Engberg. Då skulle det finnas någonting annat i stället. Vad vi föreslår är inte alls något konstigt. Det är bara den utveckling som man från början hade tänkt sig.
Fru talman! Om det vore så väl att Riksteatern hade så mycket pengar så att dess verksamhet skulle kunna utvecklas. Men under de senaste åren har man minskat anslagen till Riksteatern. För två tre år sedan hade vi s.k. Finska Riks där man egenproducerade verksamhet i Sverige och där man kunde ge teaterföreställningar på finska ute i landet. I dag finns inte den verksamheten kvar. Den verksamheten inom Riksteatern är avvecklad. Visst har anslagen minskat till Riksteatern, vilket också gjort att man fått avveckla, som jag ser det, viktiga verksamheter.
Fru talman! Det är tur att det finns fler partier än Miljöpartiet som tror på kulturell tillväxt. Detta gör att Moderaterna i dag står ensamma i riksdagen om att vilja avlöva Riksteatern. Jag är precis som Paavo Vallius väldigt glad över att vi i dag får gratulera Tobo, som blir vårt första nationella folkmusikcentrum i Sverige. Jag har lite svårt att förstå att det inte står någonting i betänkandet om Erik Sahlström och om nyckelharpan, den nyckelharpa som anses vara vårt svenska nationalinstrument. Nu vill jag fråga: Delar Paavo Vallius hans parti vår uppfattning om att vi i Sverige skall gå vidare och göra precis som man har gjort i Finland och i Norge, dvs. utveckla nationella folkmusikcentrum på fler ställen i Sverige?
Fru talman! Jag vet inte. Jag kan svara väldigt kort och säga att jag instämmer i den uppfattning som Ewa Larsson har. Visst är det viktigt att man utvecklar dessa verksamheter också i andra delar av landet. Det är viktigt att man börjar med ett folkmusikcentrum som sedan kan utvecklas vidare genom ökade resurser och sådant.

Fru talman! Jag skall beröra några av områdena i det moderata särskilda yttrandet som Elisabeth Fleetwood redan har förutskickat. Sedan vill jag ta upp mediefrågorna, och det är ju i våra sammanhang liktydigt med radio och TV. Allra först vill jag dock yrka bifall till reservation 14 under hemställanspunkt 25. Vi har i Sverige valt att ha en avgiftsfinansierad radio och TV verksamhet, även om det då och då har höjts röster för att slopa TV-avgiften och övergå till en skattefinansierad public service radio och TV. Vi anser att de tre företagen SVT, SR och UR tills vidare skall ha en given tilldelning av medel ur rundradiokontot som sin finansieringskälla. Vi har tidigare föreslagit att bl.a. sponsring skall förbjudas inom public service, och vi ser inte heller någon anledning att riksdagen skall anvisa särskilda medel för att underlätta övergången till ny teknik. Även om regeringen anför att syftet är att stärka mångfalden på mediemarknaden blir den reella effekten för radio och TV-bolagen av den här typen av särskilda medelstilldelningar att beroendet av statsmakten ökar, vilket på sikt riskerar att leda till likriktning snarare än mångfald. Vi avvisar också höjningen av TV-avgiften och föreslår att Teracoms momopol på marksänd radio och TV skall avskaffas, men avstår av omsorg om kammarens tid från att yrka bifall till motsvarande reservationer. Konstnärsnämnden och Ersättningar och bidrag till konstnärer är två anslagsposter i vår budget. Låt mig först slå fast att vi, inte minst av ideologiska skäl, på alla sätt värnar om den konstnärliga upphovsrätten. På samma sätt som en uppfinnare kan skydda sin uppfinning genom ett patentförfarande måste den som ägnar sig åt konstnärligt skapande kunna skydda sitt verk från missbruk. Däremot anser vi inte att den konstnärliga upphovsrätten är en kollektiv rättighet. Den enskilde konstnären skall i största möjliga utsträckning själv få disponera sin upphovsrätt och välja till vem och på vilka villkor hon eller han vill överföra den. Det komplicerade regelverket som upphovsrättsorganisationerna upprätthåller i dag, borde enligt min uppfattning många gånger kunna ersättas av ett enkelt överförande av upphovsrätten mot ett rimligt engångsbelopp. Därför har vi i vårt särskilda yttrande föreslagit att Konsnärsnämndens anslag skall minskas. Konstnärsnämndens roll som den viktigaste försörjaren för många konstnärer blir i det system som byggts upp under många år ytterst grannlaga. Vi har i olika sammanhang hävdat att det måste byggas upp en beredskap mot tendenser till korporatism och vänskapskorruption på det konstnärliga området. En åtgärd som vi föreslagit är att inte ge vissa organisationer rätten att föreslå vilka som skall ingå i nämnden. Det måste vara en huvudregel att de ersättningar som ur skattemedel betalas ut till konstnärer står i proportion till den prestation vederbörande utfört. Vi anser t.ex. att en större del av biblioteksersättningen skall tillfalla de författare och översättare vilkas böcker faktiskt lånas ut. I dag är det endast 35 % av ersättningen som används på detta sätt. Att betrakta de resterande pengarna som en solidaritetsfond är enligt vårt synsätt fel. Ingen annan yrkesgrupp avkrävs genom en statlig förordning ekonomiskt ansvar för sina kolleger. Det är genom det generella skattesystemet som vi visar solidaritet med andra människor. Att göra författarna beroende av välviljan hos Författarfondens styrelse liknar för övrigt mer skråväsende än solidaritet. Likaså anser vi, och det verkar av propositionen som om regeringen delar denna uppfattning, att arbetsstipendier skall vara förbundna med någon sorts prestationskrav - propositionen talar om Kulturmiljövården ryms under anslagen G1 och G2. Här har vi i vårt budgetförslag avsatt 25 miljoner mer än majoriteten. En av effekterna av det framgångsrika SESAM-projektet, som Elisabeth Fleetwood redan har berört, har varit att man avslöjat stora behov av konserveringsinsatser, inte bara i museernas samlingar utan också i kulturmiljön. Vi vill öka resurserna för både kulturmiljövårdsinsatser och för mer direkta åtgärder i t.ex. äldre stadsbebebyggelse. Vi är övertygade om att det finns många ansvarskännande privata fastighetsägare som skulle göra stora ekonomiska uppoffringar för att säkra det kulturhistoriska värdet på sina hus om de dessutom kunde påräkna ett visst statligt bidrag för de allra mest kostnadskrävande insatserna. Jag måste än en gång påtala den stora oro vi känner inför Riksantikvarieämbetets roll inom kulturvården. Vi har länge efterlyst en stark och kompetent sektorsmyndighet på detta område. Ett första organisatoriskt steg togs när Historiska museet lösgjordes från ämbetet, men det är inte nog. Enligt vår uppfattning hör den arkeologiska uppdragsverksamheten inte hemma hos RAÄ. Den förordning som utarbetades efter riksdagsbeslutet om uppdragsverksamheten blev en halvmesyr som dessutom har tolkats olika av länsstyrelserna som har att följa den. Det borde numera vara uppenbart att ett rent upphandlingsförfarande mellan ett antal fristående högt kvalificerade aktörer med olika huvudmän hade gett bättre effekt och verksamt bidragit till att förtydliga RAÄ:s roll. Skilda upphandlar-, utföraroch kontrollroller undanröjer risken för att ovidkommande hänsyn skall styra beslutsprocessen. Frågan är om inte nästa steg borde vara att också ansvaret för den publika verksamheten vid Glimmingehus, Birka, Eketorp på Öland och Gamla Uppsala borde överföras till naturligare huvudmän än den centrala sektorsmyndigheten på kulturmiljöområdet. Folkbildningen har - som så många tidigare har påpekat - i det moderata budgetalternativet fått dra ett tungt lass som besparingsobjekt. Först och främst handlar det om uppsökarbidraget på 40 miljoner som vi inte anser hör hemma under detta anslag. Om någon kommun som huvudman för kunskapslyftet vill använda fackliga kanaler för att nå ut med information om lämpliga utbildningar till arbetslösa fackföreningsmedlemmar måste det anses vara deras beslut och falla under deras ekonomiska ansvar, precis som alla andra informationsinsatser som görs. Ett annat ofta framfört moderat förslag är att överföra anslaget till folkhögskolorna till utbildningsbudgeten. Då skulle det inom kulturbudgeten bli kvar ett renodlat studieförbundsanslag. Det skulle då kunna värderas i ett bredare perspektiv där studieförbundens insatser som kulturarrangörer och viktiga aktörer när det gäller att bevara t.ex. gamla konsthantverkstraditioner och annan tyst kunskap fick vägas mot andra kulturaktiviteter. Vi är dessutom övertygade om att studiecirkelformen är en bra pedagogisk metod som skulle kunna vara mycket användbar inom olika former av vuxenutbildning. Det naturliga vore - och det skulle också till stora delar väga upp vårt besparingsförslag - att kommunerna i större utsträckning utnyttjade studieförbunden i stället för komvux i sina utbildningssatsningar. Till sist bara ett kort ord om anslagen till regional försöksverksamhet. Av den förordning som styr försöksverksamheten framgår att det är regeringen som beslutar vilka regionala och lokala institutioner som skall vara stödberättigade, dvs. som det regionala självstyrelseorganet kan välja att tilldela pengar ur den av staten finansierade kulturpåsen. Detta har skapat en del missmod ute i regionerna och ansetts vara ett ingrepp i deras beslutanderätt. Det är därför viktigt för tilltron till regeringens intentioner med försöksverksamheten att man lever upp till det som sägs i propositionsbilagan under utgiftsområde 17 på s. 44, nämligen att "förteckningen över stödberättigade regionala institutioner kan förändras. Förslag om detta lämnas till Statens kulturråd och det åligger därefter Kulturrådet att väga in dessa uppgifter i budgetunderlaget till regeringen. Från regeringens sida kommer sådana framställningar att behandlas med den flexibilitet som är möjlig inom ramen för försöksverksamheten. Regeringen avser att ha en fortsatt dialog med försökslänen." Jag hoppas att detta kommer att förbli ett löfte och inte bara en målsättning, för här finns det möjlighet att få värdefulla erfarenheter av hur ansvarsfördelningen kan fungera. För oss moderater är det ansvar som ligger i huvudmannaskapet viktigt. Om regionala kulturinstitutioner med samma huvudman väljer att samordna sina resurser, borde det vara möjligt även utanför försökslänen. Jag har inget annat yrkande än det som jag redan har framfört.
Fru talman! Jag skall med anledning av Jan Backmans anförande bara göra ett par reflexioner beträffande public service. I det här betänkandet står ju Moderaterna helt ensamma med sina reservationer. Nu gör Jan Backman dessutom tillägget att han vill förbjuda sponsring. Vad jag skall koncentrera mig på är tekniken, för vilken man inte vill ta pengar från rundradiokontot. Rundradiokontot är de pengar som jag som TV innehavare betalar - det som vi populärt kallar för TV-licensen. Det är alltså inga skattemedel som det handlar om. Att ett public service-företag finansierar sin verksamhet, inkl. tekniken, med TV-avgiftsmedel är helt naturligt. Det är fullständigt obegripligt att Moderaterna kan säga nej till den. Till yttermera visso säger Moderaterna nej till en höjning av TV-avgiften, trots att det TV-index efter vilket kostnaden för public service-företagen beräknas i år har höjts med 2,5 %, statiskt räknat, medan höjningen för nästa år bara blir 2,3 %. Det är alltså ingen sjö av pengar som man öser ur. En del av detta går, som sagt var, till den digitala tekniken. Jag tycker att det är bra att den nu kommer i gång, att SVT kan gå i spetsen för den. Jag beklagar att produkterna inte finns ute på marknaden i tillräcklig omfattning ännu, vilket kommer att leda till att igångsättningen sannolikt kan komma att tvingas skjutas upp ytterligare någon månad. Det innebär kanske ett halvår ytterligare innan vi kan få reguljära sändningar.
Fru talman! Jag är medveten om att det är från rundradiokontot som pengarna skall hämtas och inte från skattemedel. Det vi motsätter oss i våra reservationer är att det görs till föremål för ett särskilt beslut och att vi från riksdagens sida därmed anger hur rundradiokontot skall disponeras i den public serviceverksamhet som vi vill skall stå fri från inflytande även från statsmakten. När det sedan gäller den tekniska utvecklingen har man klarat av digitaliseringen på rundradiosidan inom ramen för de löpande anslagen. Det är ingen mening med att nu lägga ned programresurser inför en verksamhet i ett digitalt marknät som ännu inte gått att få i gång, precis som Åke Gustavsson säger. Vi menar att man skall klara av detta inom det generella anslaget.
Fru talman! Vad det handlar om är att Moderaterna här har tre reservationer, en om den nya tekniken, en om att man vill förbjuda höjningen av avgiften och en om Teracom. Jag diskuterar de två första i det här sammanhanget. Moderaterna säger att public service-företagen inte bör tilldelas ytterligare medel för kostnader i samband med övergången till ny teknik. Då kan man vara snäll och säga som Jan, att vi inte skall gå in och reglera det här. Men det förutsätter, såvitt jag förstår, ett särskilt beslut i riksdagen om man skall kunna få använda pengar från rundradiokontot för detta. Om det är en teknikalitet, behöver vi inte snacka om frågan mer. Den andra frågan, som är avgörande, är sakfrågan, nämligen att public service-företagen måste ha resurser och möjligheter att möta den nya tekniken. Jag tror dessutom att det är bra för hela radio och TV marknaden att man liksom plöjer här, därför att det underlättar för andra aktörer på mediemarknaden att hänga på och utveckla sin verksamhet. Det enda som jag tycker är lite synd just nu är att det verkar bli en försening, men det beror inte på public service-företagen. Det finns inte tillräckligt klara produkter tillgängliga för tittarna helt enkelt.

Fru talman! Som många tidigare har varit inne på under dagen är kultur en viktig grund för all utveckling. Man har också varit överens med oss kristdemokrater om att kulturen ger upplevelser, identitet, samhörighet och uttrycksmöjligheter och att kulturen är ett viktigt inslag i människors vardagliga liv. Just därför är det angeläget att kulturen finns där människorna finns. Jag skall lite grann beröra länsbiblioteken, länsmuseerna och länsmusiken. Kulturen måste göras tillgänglig för alla. Det är då helt nödvändigt att kulturen förs ut i hela landet för att därigenom ge fler människor större möjligheter till deltagande, men också för att fler människor skall utveckla ett intresse för att få kulturella upplevelser. Jag ser fram emot att få ta del av den katalog med olika förslag på hur man skall kunna öka möjligheten för fler att utöva och uppleva kultur som kulturministern antydde fanns på Kulturdepartementet. Men den kommer väl fram, och då skall vi ta del av den. Kulturintresset hos dagens unga tar sig i dag helt andra uttryck än tidigare. I dag föredrar man i första hand musikfestivaler, filmfestivaler, fria teatergrupper etc., medan stödet för permanenta kulturinsatser är svagt. Men bland de permanenta institutionerna, som det i dag ändå finns ett starkt stöd för hos barn och ungdomar, är biblioteken. Detta visar att biblioteken, fru talman, har en viktig uppgift att fylla just när det gäller att nå ut till alla, inte minst barn och ungdomar. Biblioteken och litteraturen, och jag vill då också lyfta fram skolbiblioteken, har en stor kulturförmedlande roll. Det är också viktigt att få äga böcker. Därför vill jag passa på att säga att vi kristdemokrater i första hand vill avskaffa momsen på barnböcker. Förutom att förmedla kultur samverkar många länsbibliotek med varandra i olika projekt, inte minst när det gäller barn med skriv-, tal och lässvårigheter. Dyslexi har nämnts här under dagen, men det gäller också andra handikapp. Att kunna läsa och skriva är en mänsklig rättighet, men alla kan inte det, inte ens i Sverige trots att alla barn får gå i skolan i Sverige. Det finns uppgifter på att var tionde elev lämnar grundskolan utan att kunna läsa och skriva, nästan alla är pojkar. Man vet att ungefär 1⁄2 miljon människor har läs och skrivsvårigheter. Överfört till mitt hemlän, Västerbotten, kan man säga att andelen kan motsvara ca 12 000 personer. Läs och skrivsvårigheter är ett av de allra vanligaste handikappen. Ändå är det fortfarande rätt okänt för många människor. Problemet har dock blivit mer uppmärksammat. Olika samverkansprojekt har bildats mellan länsbiblioteken, Hem och skola och olika föreningar mot läsoch skrivsvårigheter. Oftast är länsbiblioteken ansvariga för projekten. Detta arbetssätt har intensifierats under de senaste åren. Detta är ett initiativ och en verksamhet som vi kristdemokrater ser positivt på. Fru talman! Men för att undvika byråkrati och resurskrävande arbete menar vi kristdemokrater att de resurser som regeringen föreslår till läsfrämjande verksamhet via Statens kulturråd i stället skall gå direkt till bibliotekens verksamhet. Den kompetens som bibliotekarierna har på området är oerhört viktig och bör tas till vara direkt i det läsfrämjande arbetet. Jag vill också passa på att beröra något omkring Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, vars ändamål är att äga och ge ut en nyhetstidning för utvecklingsstörda samt att ge ut lättlästa böcker. Inom omsorgen, handikapprörelsen och skolvärlden känner man i dag relativt väl till de lättlästa alternativen. Men utanför de här kretsarna är denna utgivning obekant för det stora flertalet. Många barn och vuxna skulle ha stor glädje av att få information om det här och ges möjlighet att läsa böcker med lättläst text. Därför anser vi kristdemokrater att det skulle vara vällovligt med en brett upplagd informationskampanj. Den bör genomföras just för att presentera utgivningen från centrumet för lättläst som en idé. Det skulle ge möjlighet att nå ut till flera målgrupper och till allmänheten. För denna kampanj bör det enligt vårt förslag anslås 1 miljon kronor - det är vårt förslag - som en engångssumma under 1999. Fru talman! Kontinuitet är en grundbult i regional teaterverksamhet. För att kontinuiteten vid teater-, dans och musikinstitutionerna skulle kunna vidmakthållas sade vi kristdemokrater nej till regeringens förslag om en minskning med ytterligare 2 % av verksamhetsbidraget - medel som man sedan skall kunna ansöka om via Statens kulturråd. Det är glädjande att konstatera att ett enigt kulturutskott anslöt sig till denna uppfattning. I svensk teater har man alltid tvingats att söka nya vägar, och detta faktum gjorde att regeringens förslag inte gick att motivera. Det finns en statlig utredning som kanske många har tagit del av. Den heter Minne och bildning. Den indelar museernas verksamhet i tre huvudområden: samla in och dokumentera, vårda och bevara samt visa, undervisa och förmedla. Kulturministern var inne på det tidigare i dag. Därtill kommer även uppgiften att forska. Det är en integrerad del av verksamheten. Målet för hela verksamheten är bildning. Det är därmed viktigt att länsmuseerna och deras samarbetsråd har en tydlig policy som har sin utgångspunkt i långsiktig kontinuitet och konsekvens. När jag har tagit del av det här arbetet har jag kunnat konstatera att just arbetet med att ta fram en tydlig policy och en långsiktig kontinuitet och konsekvens är ett arbete som nu intensifieras inom Länsmuseernas samarbetsråd. Det är positivt. Också regeringens förslag om de regionala museerna, att 4 % av bidraget år 2000 skulle avsättas till riktade, tidsbegränsade bidrag, var något som Kristdemokraterna sade nej till. Det ligger kvar på 2 %. Avslutningsvis, fru talman, har det tidigare här i kammaren varit ett replikskifte mellan min partikamrat Inger Davidson och Åke Gustavsson när det gäller länsmusiken. Där vet vi att riksdagen 1997 fattade ett beslut om en generell sänkning av bidragsnivån med ca 50 miljoner kronor. Sänkningen skulle genomföras i två etapper. Anslaget har för år 1998 minskats med 25 miljoner kronor, och regeringen avser att ytterligare minska med 25 miljoner kronor för år 1999. Som framkom tidigare i den här replikrundan motsätter vi kristdemokrater oss denna drastiska minskning. Jag vill bara säga något kort om varför vi gör detta. Förslaget om besparingar har lagts fram trots att det i överenskommelsen om ändrat huvudmannaskap uttalades att ingen kostnadsövervältring skulle ske - varken vid övertagandet eller därefter. Med de neddragningar som nu föreslås minskas förutsättningarna för en regionalt förankrad musikverksamhet. Många orkestrar hotas av nedläggning. Den professionella regionala musiken står ofta som förebild för amatörorkestrar och musikensembler. Förslaget medför därmed mycket stora nackdelar för regionalt kulturliv. Till sist, fru talman, vill jag säga att vi kristdemokrater avvisar den drastiska neddragning som regeringen föreslår.